Herr talman! Kammaren valde den 15 mars 1972 dittillsvarande ställföreträdaren för riksdagens ombudsmän Bertil Wennergren till justitieombudsman. Med anledning därav har JO-delegationen berett frågan om val av en ställföreträdare för riksdagens ombudsmän efter Wennergren.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

Herr talman! Huvudfrågan på kammarens föredragningslista i dag gäller behandlingen av socialhuvudtiteln. Socialpolitiken spänner över ett vitt fält av åtgärder, som syftar till att skapa trygghet för människorna i fråga om försörjning, vård och omvårdnad och till en rättvisare inkomstfördelning. Socialpolitiken har alltid varit ett av de väsentligaste inslagen i den samhällsomdanande reformverksamheten. Det rör sig här om frågor som på ett avgörande sätt griper in i människornas vardag. De sociala frågorna är kanske mer än mycket annat vi diskuterar här i kammaren gripbara och påtagliga för de många människorna. Förr hävdade man att i ett samhälle där människorna kunde känna trygghet, där begränsades initiativkraft och handlingsvilja. Den synen torde väl ingen i dag vilja göra sig till tolk för. Jag tror att vi är överens om att det är först när människan kan känna trygghet i tillvaron som hon kan utveckla sina bästa egenskaper till skapande insatser både för sig själv och för samhället. Att driva igenom denna insikt och förståelse för socialpolitikens djupare innebörd har krävt politiska strider, och det fordras fortfarande en ständig vaksamhet för att slå vakt kring de värden som är inneslutna i hela vår trygghetspolitik. En återblick på det senaste decenniets socialpolitiska utveckling visar att vi under denna tid kunnat utveckla och fördjupa den sociala tryggheten i vårt land på ett sätt som tidigare saknar motstycke. Den socialhuvudtitel vi skall behandla här i dag omsluter 17 miljarder kronor, och det är nästan en tredjedel av hela statsbudgeten. Om vi utöver kostnaderna på socialhuvudtiteln också räknar in landstingens kostnader för i första hand sjukvården, kommunernas insatser för åldringsvård, barnomsorg och annat, ATP och sociala kostnader på andra huvudtitlar, finner vi att de socialpolitiska insatserna i år beräknas uppgå till 35 miljarder kronor. Det innebär att de totala samhällsutgifterna för den sociala tryggheten, räknat i fast penningvärde, i det närmaste tredubblats sedan 1960-talets början. Vart går då alla dessa pengar, eller bidrag, som man ibland litet opreciserat brukar säga? Mer än hälften av kostnaderna på socialhuvudtiteln, eller 9,4 miljarder kronor, är bidrag till folkpensionärernas ekonomiska trygghet. Till pensionärernas ekonomiska trygghet bidrar också i hög grad ATP-utbetalningarna, som nu är uppe i 2,4 miljarder kronor, och de kommunala bostadstilläggen till folkpensionärerna, som kostar 1,1 miljarder. Lägger man till detta kostnaderna för den sociala hemhjälpen, som beräknas till över 700 miljoner, finner vi att av de dryga 35 miljarderna till socialpolitiken går sammanlagt 13,5 miljarder till pensionärernas sociala och ekonomiska trygghet. Landstingens kostnader för sjukvården beräknas till mellan 9 och 10 miljarder och samhällets sjukförsäkringskostnader till 5,5 miljarder kronor. Samhällets direkta stöd till barnfamiljerna omfattar bl.a. 2,2 miljarder i barnbidrag och 900 miljoner för bostadstilläggen. Våra insatser för barnomsorgen genom framför allt daghemsverksamheten är nu uppe i ett årligt belopp på i runt tal 1 miljard kronor. Den minsta kostnadsposten i socialpolitiken är den kommunala socialhjälpen, som enligt den senaste kända uppgiften, som gäller år 1970, uppgick till 359 miljoner, dvs. ungefär 1 procent av de totala sociala kostnaderna. Det har sagts att socialpolitiken kostar för mycket, att vi inte kan ha det på det här sättet. Jag frågar: Vilka sociala trygghetsanordningar är det man i så fall vill minska? Är det folkpensionerna med deras indexoch standardgarantier eller är det sjukförsäkringen? Är det kanske det ekonomiska stödet till barnfamiljerna i form av barnbidrag eller bostadstillägg? Eller är kanske någon beredd att föreslå prutningar inom åldringsvården eller barnomsorgen? Det är frågor av det här slaget som måste besvaras, när man angriper de socialpolitiska kostnaderna. Det räcker inte med allmänt tal om en omöjlig kostnadsutveckling. Det räcker inte heller att i den allmänna debatten föra fram förslag om i och för sig motiverade sociala reformer. Man måste också vara beredd att ta de samhällsekonomiska konsekvenserna. Löftespolitik utan förankring i en ekonomisk verklighet är inte hederligt spel med människornas inneboende trygghetsbehov. Önskelistor, hur optiskt tilltalande de än må vara, förblir hägringar så länge de saknar grund i ekonomiska realiteter. Detta är utgångspunkten för vår reformpolitik på samhällslivets skilda områden. Socialpolitiken utgör inget undantag härvidlag. Vi kan med rätta säga att vi lever i ett välfärdssamhälle, men välfärden har inte minskat behovet av en expansiv socialpolitik — tvärtom. När standarden stiger, stiger också människornas krav på en trygghetsskapande politik. Välfärd förutsätter en av samhället garanterad frihet från fruktan för ekonomiska svårigheter och rätt till vård och omvårdnad. Dagens socialpolitik är ett uttryck inte endast för väsentligt förbättrade ekonmiska förhållanden utan också för en radikalt förändrad syn på människornas rättigheter och samhällets skyldigheter. Detta förhållande förutsätter en fortgående förnyelse och utbyggnad av socialpolitiken. Trots alla framgångar måste vi konstatera att mycket återstår att göra. Socialpolitiken har på några få decennier utvecklats från förödmjukande, individuellt behovsprövad fattigvård till ett i hög grad generellt verkande trygghetssystem. Den generella ekonomiska tryggheten vid sjukdom, ålderdom och invaliditet har på senare år kompletteras med stödåtgärder som mera direkt tar sikte på de grupper som bäst behöver ett samhällsstöd. Exempel på detta är pensionstillskotten till folkpensionärerna, förtidspensionsreformen och bostadstilläggen till barnfamiljer med låga inkomster. På senare år har också en kraftig utbyggnad skett av vårdoch serviceanordningarna. Sjukvårdens utbyggnad och inriktning på en decentraliserad öppenvård och de stora satsningarna inom barnomsorgen och åldringsvården är exempel på detta. Det är på det sättet vi skall fortsätta att utveckla vår socialpolitik också i framtiden. När det gäller det ekonomiska samhällsstödet har vid flera tillfällen förts en diskussion om införande av någon form av minimilön. Det är i och för sig ingen ny tanke, och senast vid höstriksdagen avslogs en motion i denna fråga. Det är ett tankeexperiment, som kanske kan verka engagerande, men engagemanget avtar snabbt, om man gör ett försök att plantera in idén i den samhällsekonomiska verkligheten. Vi har lärt oss att reformpolitiken måste vara förankrad i den verklighet som hör vardagen till, och i vardagen har vi många näraliggande problem som kräver sin lösning och därmed också sin del av resurserna. Vi når snabbast våra välfärdspolitiska mål genom att inom ramen för våra resurser inrikta de ekonomiska stödåtgärderna till de grupper som har det största behovet därav. Det gäller inom såväl socialförsäkringssystemet som det familjepolitiska stödsystemet. De samordningsfrågor som utvecklingen aktualiserar måste naturligtvis uppmärksammas och lösas. Och nya problem kan kräva nya lösningar. Men det kan ske utan att vi helt fjärmar oss från de ekonomiska förutsättningarna och grunddragen i den nuvarande socialpolitiken. Vi har i vårt land en samordnad allmän försäkring inom socialbalkens ram, och flera viktiga frågor på detta område står nu i blickfältet, t.ex. frågan om en tandvårdsförsäkring och frågan om sjukpenningsystemets framtida utformning. På det familjepolitiska området håller familjepolitiska kommittén nu på att slutföra ett viktigt och omfattande uppdrag som går ut på att pröva effektiviteten av olika stödformer och deras inbördes sammansättning. Och den betydelsefulla frågan om den framtida socialhjälpens utformning behandlas av socialutredningen, som under året kommer med ett betänkande om principerna för hela den kommunala socialvården. Det är mot bakgrunden av redan vunna erfarenheter och realistiska ekonomiska bedömningar vi skall fortsätta att utveckla och fördjupa den sociala tryggheten i vårt land. Det är en förpliktande uppgift som vi målmedvetet kommer att arbeta vidare med. Vi står i dag inför en rad sociala frågor och problem som kräver lösningar i en nära framtid. Att avskaffa de sociala orättvisorna i arbetslivet tillhör de stora frågorna i socialpolitiken. Det gäller inte minst arbetsmiljön. Strävandena att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna i arbetet har kommit till uttryck i kraftigt ökade anslag till arbetarskyddet. Vi har från den 1 januari i år inrättat en arbetarskyddsfond för forskning, utbildning och information på arbetsmiljöområdet. Fonden tillförs årligen över 20 miljoner kronor i form av arbetsgivaravgifter. Vi har vidare byggt ut företagshälsovården och satt i gång en ökad utbildning av företagsläkare, sjuksköterskor och ingenjörer. Vi har förbättrat yrkesskadeförsäkringen och satt i gång ett utredningsarbete för ytterligare förbättringar. Vi har också infört ett nytt finansieringssystem för denna försäkring enligt ATP-modell. Årets socialhuvudtitel innehåller förslag om en ytterligare kraftig satsning för en bättre arbetsmiljö. Där föreslås att de statliga arbetarskyddsorganen tillförs ett 60-tal nya tjänster, framför allt för yrkesinspektionens verksamhet ute på arbetsplatserna. Vidare föreslås att den centrala ledningsfunktionen samordnas och förstärks. Arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet förs samman till ett gemensamt verk. Samtidigt som vi på detta sätt skapar förutsättningar för omedelbara åtgärder för en bättre miljö på arbetsplatserna pågår en genomgripande översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen inom arbetsmiljöutredningen. Utredningsarbetet skall utmynna i förslag till en ny lagstiftning som skall ge underlag för åtgärder och ingripanden på ett betydligt vidare område än den nuvarande lagen. Arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa skall kunna skyddas effektivt i varje led av produktionen. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö måste kunna sättas in redan på planeringsstadiet. Som jag aviserat i socialhuvudtiteln är det avsikten att förslag om en på väsentliga punkter ny utformning av arbetarskyddslagstiftningen skall föreläggas nästa års riksdag. De frågor som därvid i första hand kommer att tas upp gäller en förstärkning av skyddsombudens ställning samt yrkesinspektionens organisation och arbetsformer. Dålig miljö är ett handikapp i människornas villkor och en grogrund för sociala problem. Det är här ofta fråga om ett växelspel mellan arbetsmiljön och miljön i samhället i stort. Påfrestningarna i det moderna samhället kan för många bli alltför stora. Att skapa bästa tänkbara miljö för människorna är ett instrument att lösa sociala problem. Miljöpolitiken är därför ett viktigt led i socialpolitiken. Boendemiljön är av grundläggande betydelse. Vi måste i framtiden angripa miljöproblemen med bl.a. en bättre samhällsplanering där de sociala miljöfrågorna ägnas stor uppmärksamhet. I miljöfrågan förenas målsättningarna på en rad områden av samhällspolitiken — arbetslivet, boendet, trafiken, hälsooch sjukvården samt socialvården, för att nämna några exempel. Planeringsoch miljöfrågorna är alltså en vittomfattande samhällsangelägenhet som sträcker sig långt utöver socialvårdens uppgifter. Men det är likafullt viktigt att socialvårdens organ medverkar i planeringen av den totala miljön. De som arbetar i den kommunala socialvården erfar dagligen följderna av sådana social miljöer som inte fungerar tillfredsställande. Deras erfarenheter måste tas till vara i den framtida samhällsplaneringen, som i hög grad måste beakta de social miljöfrågorna. Det är en betydelsefull uppgift för socialutredningen att finna formerna för denna medverkan. Som jag redan nämnt kommer socialutredningen under året att lägga fram ett betänkande om principerna för den framtida kommunala socialvården, där inte minst de sociala miljöfrågorna kommer att ställas i centrum. Det arbetet sker parallellt med att den kommunala socialvården alltmer inriktas på en aktiv vård och behandling i öppna vårdformer, på förebyggande verksamhet och tillämpning av en helhetssyn på människans sociala problem. Som jag tidigare framhållit är den sociala servicen under snabb utbyggnad. För barnfamiljernas del har antalet platser i daghem och fritidshem ökat från ca 15 000 år 1965 till för närvarande drygt 50 000 platser. Till detta kommer ca 40 000 platser i kommunala familjedaghem. De fr.o.m. den 1 januari i år kraftigt förbättrade statliga driftbidragen till daghem och fritidshem underlättar en fortsatt snabb utbyggnad av denna servicesektor. Inom familjeministerns område pågår också i barnstugeutredningen ett omfattande arbete med att utforma en metodik för kommunernas utbyggnad av barnomsorgen. Utredningen väntas komma med förslag under året som också behandlar frågan om en allmän förskola för barn före inträdet i grundskolan. Också det ekonomiska stödet till barnfamiljer har byggts ut, och en väsentlig förbättring sker fr.o.m. nästa månad, då bostadstilläggen höjs betydligt för barnfamiljer med låga inkomster och höga hyror. Som alla vet pågår också här ett omfattande utredningsarbete i familjepolitiska kommittén. I sitt slutbetänkande, som beräknas föreligga om några månader, kommer kommittén att redovisa ett omfattande material om en utbyggnad av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. När det gäller åldringsvården håller vi på att steg för steg förverkliga ett reformprogram, som utöver den ekonomiska tryggheten för de gamla innefattar social hemhjälp, bostadsförbättringar och ökade vårdmöjligheter. Omkring 300 000 åldringar och handikappade beräknas i år få social hemhjälp, vilket är en fördubbling jämfört med 1965. Sedan 1965 har 100 000 åldringsbostäder rustats upp med hjälp av de statliga förbättringslånen. Under samma tid har vårdmöjligheterna i sjukhem och ålderdomshem ökat från 80 000 till 110 000 platser. Samtidigt sker en utbyggnad av nya öppna vårdformer och boendeformer för pensionärer. Vi har på detta sätt kommit en bit på väg i ett reformarbete inom åldringsvården som ständigt måste föras vidare. Det kan också få vara en påminnelse om de viktiga insatser som bl.a. 50 000 hemsamariter runt om i landet gör i ett målmedvetet arbete som hör den socialpolitiska vardagen till. Knappast på något område har de sociala insatserna ökat så starkt som när det gäller de handikappade. Statens kostnader för det stöd som mera direkt avser handikappade beräknas för nästa budgetår till över 3 000 miljoner kronor. För tio år sedan var motsvarande kostnader 460 miljoner kronor. Utöver det statliga stödet gör kommuner och landsting stora insatser, främst i fråga om omvårdnad och service. De senaste årens reformarbete har i hög grad inriktats på att skapa bättre utbildningsoch sysselsättningsmöjligheter för de handikappade. Här som på andra områden återstår mycket att göra. Inom hälsooch sjukvården har målsättningen på senare år i hög grad inriktats på att åstadkomma en strukturförändring, där den mindre kostnadskrävande vården vid läkarstationer och vårdcentraler har satts i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Vid sidan av den öppna sjukvården tillhör åldringssjukvården och psykiatrin de prioriterade områdena inom sjukvårdspolitiken. Tiden medger inte att jag här går in på hela den stora frågan om hälsooch sjukvården och dess utveckling. 1970-talets sjukvårdspolitik kommer att kräva stora resurser och omfattande samhällsinsatser. Samtidigt måste sjukvårdens växande krav vägas mot andra angelägna behov i samhället. I 1970-talets hälsooch sjukvård måste vi ge de förebyggande insatserna i vidsträckt bemärkelse en mera framträdande plats. Vi måste fortsätta att utveckla de instrument som gör det möjligt för samhället att på ett effektivt sätt kanalisera de ökande läkarresurserna till de områden där behoven är störst. Vi måste genomföra en mera systematisk planering. Vi måste fortsätta sjukvårdens strukturförändring, bl.a. genom en fortsatt utbyggnad av den öppna vården. Vi måste tillse att prioriteringen av psykiatrin och långtidssjukvården fortsätter. Vi måste fortlöpande anpassa lagstiftning och organisation till utvecklingen. Låt mig också peka på tandvården som en annan viktig hälsovårdsfråga. Antalet tandläkare i landet är nu omkring 7 000, och genom den ökade tandläkarutbildningen stiger antalet tandläkare de närmaste åren med 200-300 per år. Det är då väsentligt att tandläkartillgången också fördelas på ett riktigt sätt både geografiskt och socialt. Det får inte bli så att de nya tandläkarna koncentreras till vissa tätorter och inte heller så att patientens betalningsförmåga blir utslagsgivande. Det är angeläget att alla oavsett ekonomi och bostadsort får lika möjligheter till tandvård av god standard. Här kommer frågan om en tandvårdsförsäkring in. Som bekant förbereds nu utformningen av en tandvårdsförsäkring av en expertutredning. Vi räknar med att utredningens förslag skall föreligga i september månad i år. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om genomförandet av tandvårdsförsäkringen till 1973 års riksdag. Socialförsäkringarna är en central del i vår trygghetspolitik. Här finns inte tid ens för en summering av de senaste årens betydelsefulla utveckling. Låt mig bara konstatera att den största beloppsmässiga kostnadsökningen i årets socialhuvudtitel faller på folkpensionsanslaget, som ökar med närmare 1 000 miljoner kronor. Av detta belopp går 395 miljoner kronor till värdesäkring av folkpensionen, en numera självklar rättighet för våra pensionärer. 190 miljoner går till standardhöjning av folkpensionen genom pensionstillskott, och 390 miljoner kronor beror på ökat antal åldersoch förtidspensionärer. Här kommer den viktiga förtidspensionsreformen 1970 in i bilden. Det är en reform som gett helt andra möjligheter än förut till en pensionering redan från 63 års ålder för de grupper där behovet av en tidigare pensionering är störst. I går lade regeringen fram en proposition om en komplettering av lagreglerna för förtidspensionen. Den innebär att en äldre förvärvsarbetande som är utförsäkrad från arbetslöshetsförsäkringen och är varaktigt arbetslös skall ha rätt till förtidspension i form av folkpension och ATP på arbetsmarknadsmässiga grunder. Även på socialförsäkringsområdet pågår flera viktiga utredningar. Två av dessa är av särskild betydelse och av stor omfattning. Den ena är pensionsålderskommittén, som har till uppgift att göra en översyn av hela det regelsystem som gäller för uttag av ålderspension från folkpensioneringen och ATP. Utredningens viktiga uppgift är att pröva såväl frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig pensionsålder. Den andra betydelsefulla utredningen jag tänker på är sjukpenningutredningen, som undersöker möjligheterna att göra sjukpenningen från försäkringskassan mera jämförbar med beskattad sjuklön från arbetsgivare. Utredningen skall klarlägga de tekniska möjligheterna att göra sjukpenningen beskattningsbar, vilket givetvis förutsätter att de nuvarande sjukpenningbeloppen höjs. En sådan lösning skapar också möjligheter att göra sjukpenningen ATP-grundande. Det finns mycket mer att säga om den socialpolitiska utvecklingen och framtidsfrågorna, men jag skall stanna här. Den översiktliga genomgång jag gjort visar på en oavlåtlig strävan att utveckla socialpolitiken som ett av de mest betydelsefulla instrumenten i trygghetspolitiken. Socialpolitiken hade sin upprinnelse i ett samhälle där nöd och fattigdom var förhärskande företeelser. Socialpolitiken har till sitt innehåll och sin omfattning undergått en revolutionerande utveckling sedan den tiden. Och i takt med reformernas tillkomst och utbyggnad har människornas levnadsvillkor radikalt förändrats och förbättrats. Likväl kvarstår många problem och svårigheter som uppfordrar oss till nya målmedvetna insatser. Trygghet och solidaritet är två begrepp som hör nära ihop med varandra. De har alltid varit en grundval för reformpolitiken på samhällslivets olika områden. Förverkligandet av vår trygghetspolitik har krävt stora solidariska insatser. Detsamma gäller för det fortsatta socialpolitiska reformarbetet. Låt mig sluta med att slå fast två saker, som vi nog är överens om. Det ena är att mycket ännu återstår att göra på det stora område som socialpolitiken omfattar. Och det andra är att de sociala reformerna nu som tidigare måste förankras i de ekonomiska realiteterna och i de solidariska åtaganden som är en nödvändig förutsättning för reformernas genomförande.

Herr talman! Om man kritiskt läser översikten till den del av statsverkspropositionen som vi behandlar här i dag, ligger det nära till hands att man får den uppfattningen, att vi inte har några egentliga problem. Många frågor har vi löst, många frågor håller på att utredas, och stora summor ställs till svenska folkets förfogande via den sociala sektorn. Men vid en mera kritisk granskning, och inte minst vid kontakt med enskilda människor och grupper av människor, blir bilden inte riktigt lika ljus. Behovet av insatser medelst socialpolitiken ökar år från år, och det är fler och fler människor i vårt land som har behov av detta stöd. Summan av de sociala insatserna stiger alltså år från år. Debatten om vår socialpolitik har intensifierats, och även om debatten ibland har gått snett tycker jag att det tinns all anledning att intensifiera den just för att något analysera orsakerna till det ökade behovet av sociala insatser. Men det gäller inte bara att finna dessa orsaker utan också att i största möjliga utsträckning komma till rätta med dem. Det räcker inte att koncentrera debatten till de problem som vi i dag har. Jag tycker det är värdefullt att vi i dag här inledningsvis har fått något av en principiell debatt och inte bara ägnar oss åt de olika anslagsposterna. Socialministern var i början av sitt anförande inne på den debatt som har förts och de angrepp som kanske i något sammanhang har riktats mot de sociala kostnaderna, och han frågade på vilka områden det är som man vill skära ned. Jag anser inte att den frågan är ställd till mig eller till vårt parti, därför att vi ser — liksom socialministern gav uttryck för — socialpolitiken som ett mycket viktigt instrument i trygghetspolitiken. Socialministern var också inne på frågan om nya reformer och sade ungefär så, att det är något av ett löftesspel utan ekonomiska realiteter. Jag uppfattar saken så att socialministern vid detta sitt yttrande kunde ha exempelvis vårt sedan tio år tillbaka framställda krav om sänkt pensionsålder i tankarna. Men det är inget löftesspel från vår sida, utan vi anser att det kravet har en klar förankring — det är ett rättvisekrav, ett solidaritetskrav och en målsättning som vi vill se förverkligad. Jag hoppas att socialministern också kommer att medverka till att denna målsättning, som gäller en av vårt lands största jämlikhetsfrågor, kommer att förverkligas. Jag vill klart ge uttryck för att om vi skall klara de problem som vi har i vårt samhälle måste det finnas ett mycket stort mått av solidaritet människor emellan. Det är förutsättningen för att vi skall klara jämlikhetsoch rättvisefrågorna. Men låt mig gå tillbaka till spörsmålet om de olika sociala insatserna och ökningen av dessa. Jag ställer frågan: Vilka faktorer är det som bidrar till det stora behovet av sociala insatser? Jag kommer då inte ifrån urbaniseringsprocessen. Urbaniseringen har medfört bl.a. att stora enheter skapats då det gäller bostäder, skolor, sjukhus och service. Detta leder i många fall till otrygghet, aggression och otrivsel, något som i sin tur splittrar familjer, ger psykiska störningar och för många unga in i kriminella gängbildningar — allt symtom som gör att behov av ingripanden från sociala instanser uppkommer. Vidare har urbaniseringen medfört att det sociala mönstret i samhället splittrats — flergenerationsfamiljer liksom släktoch grannsammanhållning har försvunnit. Bristen på gemenskap och utstötningen av dem som är svagare eller avvikande har accentuerat problem som tidigare aldrig fick så stora proportioner och allvarliga konsekvenser. Urbaniseringens konsekvenser avspeglar sig varje år i den sociala huvudtiteln bl.a. i form av ökade bidrag för att täcka de höga bostadskostnaderna, sjukvårdskostnaderna, kostnaderna för arbetsvården och kostnaderna för lösningen av ungdomsproblemen, alkoholproblemen och narkotikaproblemen. Det är en del av den räkning som vi får betala för en samhällsomvandling där planeringen inte utgått från människans förutsättningar. Eller rättare sagt: Det är en brist på samhällsplanering, eftersom man i stort sett inte räknat med en så väsentlig och grundläggande faktor som den enskildes möjligheter att fungera i detta nya samhälle. Samhällets omflyttningskostnader har varit stora, och därtill kommer omflyttningens och befolkningsanhopningens följdkostnader, som inte är obetydliga. Är det då så märkligt att vi har problem av det slag som vi i dag har? Jag tycker inte det, när man ryckt upp människor ur deras miljö, när man skurit av människornas sociala reaktioner. Om man klipper av en liten tråd i det tekniska maskineriet gnisslar det hela, men då har vi en beredskap som snabbt rycker in för att rätta till ett litet fel i samhällsmaskineriet. När vi klipper av dessa fina trådar som förenar människor och som är nödvändiga för att människor skall fungera finns det däremot ingen beredskap. Statsrådet Odhnoff besökte tydligen Göteborg för några dagar sedan, och enligt Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tid ning sade hon då följande: ”Vi vet mycket litet om vilken effekt olika boendemiljöer har på människor. På senare tid har vi emellertid fått in ganska alarmerande rapporter om effekten av tät och hög förortsbebyggelse på barn. Rapporterna beskriver en tilltagande aggressivitet som medför stora svårigheter att leva samman senare i livet.” Enligt nämnda tidningsreferat sade statsrådet Camilla Odhnoff detta vid en konferens om Göteborgsregionens centrumplanering tisdagen den 14 mars. Denna uppseendeväckande upptäckt gör alltså landets familjeminister den 14 mars 1972. Då måste jag fråga: Är ni i kanslihuset så främmande för vad som händer runt omkring oss? Har ni i kanslihuset verkligen trott att dessa betongområden som nu uppstår runt de stora städerna i sin tur skulle skapa lyckliga små varelser? Är det verkligen sant att ni i kanslihuset först nu har kommit underfund med hur galen denna utveckling är? Jag tycker att detta rimmar illa med socialdemokraternas argumentering då vi tidigare har behandlat boendemiljöfrågorna. När centern har krävt att riksdagen skulle besluta om program för boendemiljön har socialdemokraterna alltid svarat att det behövs inte några initiativ från riksdagens sida. En av socialdemokraternas största dundermissar under många år när det gäller bostadsbyggandet är att satsa mer på kvantitet än på boendemiljön. Resultatet har blivit bostadskostnader som enskilda människor inte förmår betala och därtill stora sociala problem sådana som statsrådet fru Odhnoff beskrev i sitt tal i Göteborg. Det är mycket uppseendeväckande att man bygger stora nya stadsdelar, den ena efter den andra, samtidigt som ett statsråd kan gå ut och säga att vi vet mycket litet om vilken effekt olika boendemiljöer har på människorna. Samhällsplaneringen har i stor utsträckning varit inriktad enbart på att tillvarata kommersiella intressen. Människan och hennes behov och förutsättningar har fått komma i andra hand — om man över huvud taget har tagit hänsyn till dem i planeringssammanhang. Man har inte sett till de sociala konsekvenserna. Arbetslivet har liksom samhället i övrigt organiserats från effektivitetsprinciper och många gånger kortsiktiga företagsekonomiska kalkyler, vilket har gjort att endast de hypereffektiva människorna ibland kan behållas i produktionen; de andra knuffas undan och blir förmål för arbetsvård och förtidspension eller också blir de arbetslösa.

En sådan utslagning leder inte bara till ökade sociala kostnader för samhället utan får ofta också svåra psykiska effekter för den individ som drabbas, vilket i sin tur kanske leder till behov av ytterligare ökade sociala insatser. En konsekvens av detta har blivit hela detta ofantliga behov av vård och stödåtgärder som överallt ute i landstingen och på central nivå i dag diskuteras. De stödåtgärderna måste vi på något sätt komma till rätta med genom en förebyggande verksamhet. Det är samhällets skyldighet att i samhällsplaneringen och genom olika förebyggande åtgärder tillse att orsaken till sjukdom och sociala problem elimineras. Detta förutsätter en helhetssyn på individ och samhälle som sätter människans behov och villkor i centrum. Vi måste i all planeringsverksamhet utgå från människan och icke från kortsiktiga effektivitetsoch produktivitetskalkyler. Den helhetssyn i planeringen som vi efterlyser borde bl.a. kunna tillgodoses genom att socialarbetare, läkare och beteendevetare med specialkunskaper om människan och hennes sätt att fungera i olika situationer på ett helt annat vis än hittills engageras i planeringsarbetet på olika nivåer. Skatteoch transfereringspolitiken har byggts upp successivt — ibland förefaller det som om man i nuläget tappat greppet om hela detta stora politiska område. Genom skattepolitikens konstruktion, behovsprövade bidrag och barntillsynskostnader, sjukpenningens utformning etc. tycks det vara omöjligt att förutsäga vilka effekter en förändring i skattesatser eller bidragsbelopp i realiteten kommer att få. Familjernas låga ”självfinansieringsgrad”, om jag får uttrycka det så, gör också att många familjer vid varje oförutsedd utgift som exempelvis vid sjukdom, skadeståndsanspråk eller ett oplanerat barns ankomst drabbas av ekonomisk obalans och riskerar att halka efter på en rad områden. I hela vårt samhällsarbete måste vi — det vill jag än en gång understryka — utgå från individens behov och fysiska och psykiska förutsättningar. Vi får inte handla i blindo. Visserligen sägs det när man ger allmosor vara viktigt att inte låta den ena handen veta vad den andra gör. Men socialpolitiska insatser måste för det första ha den karaktären att de under inga omständigheter uppfattas som allmosor. För det andra är det nu hög tid att insatserna samordnas, så att man när man vidtar olika åtgärder verkligen kan överblicka vilka konsekvenser de får för människan, inte bara på det aktuella området utan även på andra områden. Jag kan bara nämna ett exempel på hur man ibland inom det sociala arbetet tvingas handla kortsiktigt till förfång för såväl individen som samhället. Jag tänker på de fall då man av ekonomiska skäl tvingas dra in på förhållandevis billiga servicefunktioner som hemhjälp, färdtjänst m.m. för att i stället inom kort tvingas till ett omhändertagande på grund av att den enskilde inte klarar sig. Man får då göra betydligt större serviceinsatser genom institutioner, och det blir som regel avsevärt dyrare och uppfattas ofta som negativt av den hjälpbehövande. Om vi skall lyckas skapa en trygghet i tillvaron för individerna får vi sannolikt slå av på effektivitetshetsen och börja räkna välstånd och mänskligt välbefinnande också i termer som god fysisk och psykisk miljö. Psykisk balans, bevarad självkänsla och möjligheter att upprätthålla gemenskap och mänskliga kontakter får vi inte bortse från. Det är på denna grund och utifrån dessa värderingar man sedan på ett meningsfullt sätt kan diskutera hur stödåtgärder av ekonomisk karaktär och av vårdkaraktär skall utformas för att komplettera övriga insatser.

Herr talman! Löftespolitik utan förankring i verkligheter. är inte hederligt spel. Den meningen citerar jag från socialministerns inledande anförande. Den framstår för mig och mina meningsfränder som retorisk, och jag tycker den är riktig; vi har de ekonomiska realiteterna att hålla oss till. Socialhuvudtiteln har stigit med 1,8 miljarder jämfört med föregående år, och den är en av de största i statsbudgeten. Men samtidigt konstaterar man att de ekonomiska realiteterna tyvärr tvingar oss att avstå från nya sociala reformer. Kritiken från vårt håll i detta avseende skall riktas mot regeringen, men inte främst mot socialministern; sättet att sköta den ekonomiska politiken avgör vilka resurser som finns till förbättringar av vårt samhälle. När man nu konstaterat detta kan man väl också säga att vi i den andningspaus vi nu befinner oss i då det gäller reformarbetet har anledning att se över vad som kan göras för att vi skall vara beredda när den tid kommer då förbättringar kan ske. Från vårt håll är det alltså inte fråga om någon nedskärning av socialpolitiken. En av de frågor som man skulle kunna tänka sig att se över under denna andningspaus är den tanke som framfördes av socialstyrelsens chef för några dagar sedan och som socialministern här berörde, nämligen tanken på s.k. medborgarlön. Det är inte precis, såsom socialministern också sade, någon ny tanke. Frågan om en garanterad minimiinkomst har diskuterats av folkpartiet, och den har under flera år tagits upp i motioner till riksdagen. Även i årets gemensamma mittenmotion om vårt skattesystem återfinner man frågan, och tankegångarna har där närmare utvecklats. Det ligger en hel del i tanken att alla medborgare skall vara garanterade en viss standard och trygghet. Men, som sagt, för närvarande finns det inte medel att förverkliga tanken, och det kommer det sannolikt inte heller att finnas under de närmaste åren.

En sådan översyn skulle ge beredskap för bättre tider. Vi har i socialpolitiken, herr socialminister, ett stort och svårt problem. ”Var tredje stockholmselev har knarkat.” Den rubriken kunde man läsa i en kvällstidning häromdagen. Det var mer än en rubrik. Verkligheten bakom rubriken är ett alltmer utbrett bruk av narkotika bland ungdomen. Det är framför allt bruket av den tunga narkotikan, opium och LSD, som har ökat. Samtidigt har thinnersniffningen bland Stockholmselverna fördubblats under de senaste åren. Göteborgarna har i en kommunal utredning slagit larm om denna sak. Rubrikerna om detta återfinns också i ortstidningarna i Kalmar. Alkoholmissbruket är på olika håll i Sverige starkt utbrett bland ungdomar i lägre åldrar. Missbruket av gifter är i dag mer än någonsin vårt största ännu olösta sociala problem och har därmed sin givna plats i en debatt om samhällets sociala insatser. Det är egentligen fantastiskt att den ödeläggelse av unga och från början friska människors liv som i dag åstadkommes genom användning av gifter kan få fortsätta år efter år utan att reaktionen från politiker och allmänhet blir starkare än den är. Man kan spekulera i vad det beror på. En tänkbar förklaring när det gäller alkohol kan vara att majoriteten ogärna vill ta på sig några ”olägenheter” i form av försäljningsrestriktioner och annat, även om det skulle kunna rädda en minoritet från ett liv i social förnedring och slum. När man begrundar innehållet i regeringens i dagarna offentliggjorda förslag till riksdagen angående mellanölsförsäljningen, kan man inte låta bli att ställa sig frågan vad det är som kan få så många att blint acceptera en verklighet, som är så förödande för ett stort antal människor. Det enda regeringen föreslår för att motverka mellanölsmissbruket bland framför allt ungdom är förutom ökad information lagfästning av den 18-årsgräns för inköp som redan praktiseras, detta trots att erfarenheterna sedan mellanölet infördes borde ha föranlett en grundläggande omorientering av samhällets hela alkoholpolitik. Man har påstått att borttagandet av restriktioner skulle kunna leda till ett minskat missbruk genom att bruket avdramatiseras och människor ”lär sig umgås med alkohol på ett kultiverat sätt”. Man har trott att det skulle gå att vinna avsevärda sociala fördelar på att popularisera ölet. I själva verket visar det sig nu att färre restriktioner och ett utbrett accepterande av alkoholvanorna över huvud taget leder till ett ökat missbruk. Den våldsamma satsningen på ett mellanöl som försäljs fritt överallt har inte lett till någon minskning av övrig alkoholkonsumtion utan till en ökning av den totala konsumtionen och till en spridning av alkoholvanorna till allt lägre åldrar. Regeringen har inte tagit lärdom av detta. Den har inga verkningsfulla förslag att komma med. Den anser tydligen liksom alkoholpolitiska utredningens majoritet att man måste slå vakt om de vanliga samhällsmedborgarnas rätt till bekväm tillgång till en god alkoholdryck, även om det drabbar betydande minoriteter. Regeringen accepterar i varje fall inte i praktisk politik den grundinställning som borde vara självklar för alla som är socialt ansvarskännande. Alla samhällsmedborgare måste bära ett solidariskt ansvar för att inte ungdom dras in i alkoholbruk och en betydande del av dem i missbruk. Den andra sociala frågan är narkotikamissbruket och — som jag tidigare nämnde — därmed sammanhängande thinnersniffning. På narkotikaområdet har regeringen till synes varit villig att vidta mer långtgående åtgärder. Den har förebådat en höjning av maximistraffet för ett narkotikabrott från sex till tio år. Detta har säkert sitt berättigande för att motverka att Sverige blir än mer lockande marknad än andra länder, så att vi drar på oss en maffia, något som man på polisiärt håll har uttryckt stora bekymmer för. Men den saken kan ju inte dölja det faktum att regeringen inte velat satsa de nödvändiga resurserna på de områden som är viktigast i en narkotikabekämpande politik. Polisen har inte fått resurser för att öka upptäcktsrisken hos dem som sysslar med narkotika, vilket betyder mer än strafftiden. Kriminalvårdsstyrelsens begäran om tjänster inom frivården för socialkurativa insatser på narkotikaområdet har avvisats. Narkomanvården är fortfarande skandalöst eftersatt. Fristående organisationer har bara fått obetydligt stöd till de nya vårdformer som visat sig kunna ge bättre resultat än den etablerade vården.

— Den frågan skall jag dock inte ge mig in på här; den är svårbedömbar — och detta gäller inte enbart beträffande narkotikamissbrukare. Även problemet hur man skall kunna klara vård i frihet utan risk för tvång är svårlöst.

Som läget är i dag har en alkoholeller narkotikamissbrukare inte någon verklig chans att komma ur sitt missbruk. Försöker han börja arbeta, kommer snart den första påminnelsen om skulder och böter. Man har uppskattat att en alkoholist med ett trassligt förflutet skulle behöva leva på existensminimum i cirka tio år för att kunna klara upp sitt gamla liv. För en osäker och psykiskt svag människa — som i detta fall — är det en orimlighet. Det lönar sig helt enkelt inte att arbeta. Han tappar då fullständigt modet och lever i stället på socialhjälp och vandrar ut och in på anstalter på samhällets bekostnad. Det är därför nödvändigt att samhället ser över sina åtgärder mot Nr 45 alkoholoch narkotikamissbrukare som vill starta ett nytt liv. Man Onsdagen den kanske kan ge dem en andningspaus på förslagsvis några år med anstånd 22 mars 1972 av betalningen av böter och skulder, och ett system med vilande åtal kunde också utformas. Vi har också vårdfrågorna, stora aktuella frågor i dagens samhälle. Vi trodde en gång att när vi fick tillräckligt med personal skulle vi komma ifrån kösamhället på detta område. Efter starka påtryckningar — inte minst från folkpartiets sida — ökade läkarutbildningen. Vi ser fram mot mitten av 1970-talet, då vi uppnår balans i fråga om läkare. Vi kan säga, att personalkrisen stort sett övervunnits då det gäller sköterskor och sjukvårdsbiträden, men lika fullt har vi inte klarat av kösamhället på det här området. Vi hoppas att den öppna vården, som vi fullt riktigt satsar på — i det fallet finns inga meningsmotsättningar — skall klara dessa problem. Jag undrar det!

Vi får hoppas och tro att vi kommer att klara någon del av den nuvarande vårdkrisen. Men problemet ligger sannolikt inte där. Jag fick så sent som i dag i min hand en bok som förefaller mig mycket intressant — jag vet inte om socialministern ännu haft tid att ta del av den. Bara rubriken gör att man hajar till: ”Sjukvård på 80-talet hur och hur mycket?” Och boken är inte skriven av vem som helst. Det är en rapport från en resa som gjorts av sex sakkunniga på området: representanter för Uppsala universitet, Landstingsförbundet, socialstyrelsen och SPRI. Det borgar för att vad man här säger är väl övertänkt, även om det står som författarnas egen mening. Man drar i boken upp en fråga som från vårt håll längre har ansetts vara ofrånkomlig: Vad skall vi i framtiden prioritera när det gäller sjukvårdssektorn och andra sektorer i vårt samhälle? Vad skall vi prioritera inom sjukvårdssektorn med alla de framsteg som vetenskapen gör på olika håll? Nästa fråga blir: Vem skall prioritera? Det är orimligt att begära att de enskilda huvudmännen — landstingen — skall börja att rita upp sina planer sedan de har prioriterat dessa svåra frågor. Det är helt enkelt orimligt därför att sjukvården bör vara organiserad i stort sett på samma sätt inom de olika landstingsområdena. Det är inte socialstyrelsen som skall göra prioriteringen, inte ens socialdepartementet, utan det är de ansvariga politikerna i form av denna kammares ledamöter som tillsammans med regeringen måste bära ansvaret. Den samlande lösningen av vår sjukvård på litet längre sikt kommer vi inte ifrån vårt ansvar för. Jag har ibland litet hårt sammanfattat det här resonemanget så att någon måste ta ansvaret för vem som skall leva och vem som skall dö. Det är orimligt att låta sjukvårdshuvudmännen ta det ansvaret. Inte heller läkarna är beredda att göra det. Vi får från vårt håll säga hur vi skall ha den kommande sjukvården ord nad. Jag tycker det är klart att det på litet kortare sikt är nödvändigt med en översyn av den enskilda människans vård på olika håll. Man får inte 63 tappa bort den enskilda patienten i förkortning av arbetstid och bekymmer med landstingens ekonomi. Vi måste undersöka det perspektiv som ger en förhoppning om att en utbyggnad av den öppna vården skall klara åtskilliga problem. Även där måste man göra insatser och göra dem relativt snart. Frågan om de handikappade kommer upp senare i olika sammanhang under socialhuvudtiteln. Jag skall bara lägga några synpunkter på det problemet. Visserligen lever vi under knapphetens kalla stjärna, som man brukar uttrycka sig poetiskt, då det gäller vår ekonomi. Jag har redan sagt att vi från vårt håll måste acceptera detta.

Det gäller också hur vi skall ordna färdtjänsten för de handikappade. Visst är detta en kommunal fråga, men vi vet allesammans att även kommunerna har ont om pengar. Vi vet att de flesta mindre kommuner kanske inte ens har hunnit börja genomförandet av tanken på en färdtjänst för de handikappade.

Nu har finansministern efter ideliga framstötar från riksdagen bestämt sig för att tillsätta utredningen rörande en översyn av, som han kallar det, kommunernas ekonomi eller, som vi avsåg, kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Men förslagsställarnas avsikt var inte att utredningen skulle bli den sump, i vilken alla goda förslag skulle kastas, för att hindra genomförandet av förslagen. Så har blivit fallet med statens engagemang i de handikappades färdtjänst. Jag tror att den frågan kommer att låta höra av sig i fortsättningen. Jag tror också att det är nödvändigt att man gör något åt den innan utredningen är klar. Till sist en fråga som kan förefalla vara mera en detalj då det gäller de handikappade. För några år sedan gjordes en mycket uppmärksammad aktion i TV. Det var Röda fjädern-insamlingen, som efter en betydande insats från svenska folket och en insamling av åtskilliga miljoner kronor startade en försöksverksamhet för att klara de svårt handikappades bostadsförhållanden. Det har skett på 13 ställen i landet. Alldeles oavsett kommungränser har man där tagit emot svårt handikappade, och det har visat sig att den boendeformen varit ett riktigt försök att klara den här frågan. Men insamlade medel kan inte räcka i oändlighet. Det har också visat sig nu att det är nödvändigt att lösa denna fråga på ett annat sätt, vilket var helt klart från början. Den skrivning i samband med behandlingen av en motion i ärendet som utskottet gemensamt har kommit fram till tycker jag är riktig.

Jag förutsätter att frågan på det sättet skall få en lycklig lösning. Det är ytterligare en mening i socialministerns anförande som jag i det fallet vill citera: ”Det återstår mycket att göra i fråga om de handikappade.” Jag instämmer i det.

Herr talman! En socialt engagerad medborgare kan i dag knappast öppna en tidning utan att bli nedslagen eller skrämd eller ibland nästan förtvivlad. Så gott som varje dag får man en ny pusselbit till bilden av en social verklighet, som är väsentligt mörkare än den framstår t.ex. i inledningen till årets upplaga av femte huvudtiteln eller i socialminister Asplings anförande här för en stund sedan. Jag tänker inte alls på de många insändare med mer eller mindre kverulantisk klang som fyller en del av våra tidningar, på temat ohämmat slöseri, utbrett missbruk osv., utan jag tänker på rapporter om mänskliga tragedier. Jag tänker på uttalanden av folket på fältet, fackmänniskorna som sysslar med att i verkligheten försöka omsätta det vi beslutar här i riksdagen på det socialpolitiska området. Den tidning som brukar vara den första jag hinner ögna i på morgnarna, Handelstidningen i Göteborg, hade exempelvis på en enda dag, i förrgår, inte mindre än sex artiklar av denna karaktär — inte tyckarartiklar utan reportage, rapporter från fältet. En av dem, den största, bär rubriken ”Socialassistenter bara utbetalare Har ej tid med förebyggande vård”. Det är inte några kunder på socialbyrån och inte någon tidningstyckare som har sagt detta utan det är personalen själv som framhåller, att det har blivit så att man känner sig bekymrad om en människa som kommer i ett socialhjälpsärende börjar tala om personliga problem. Det sitter ju hela tiden fler människor bakom dörren och väntar. Man hinner inte uträtta det jobb som man är utbildad för och anställd för att sköta, eftersom man tvingas ägna sig åt ett annat arbete som man, också i samma artikel, medger att man delvis sköter illa därför att man inte kan det och inte är utbildad för det — ett kontorsarbete.

Det här skall inte mynna ut i en klagan över socialhjälpen som sådan. Det är som så ofta förr egentligen symtom jag söker när jag tar upp socialhjälpen. Den högste ansvarige för socialvården i Sverige på ämbetsmannaplanet, generaldirektören Rexed, gjorde för några dagar sedan sitt berömda — somliga skulle säga beryktade — utspel om en medborgarlön eller ett allmänt folkbidrag. Man har skämtat en del om det, och det tål att skämtas något med, ty det förefaller verkligen inte särskilt genomtänkt. Många har, som tidigare nämnts i dag, grubblat över detta problem. Men det är kanske ändå inte ett ämne för skämt. Jag ser det närmast som en desperat tanke av en person, som bär ett ansvar han inte har resurser att fullgöra. Då kan det komma fram desperata och inte alltid så genomtänkta idéer och förslag. Verkligheten är inte så ljus. Vill man söka någon tröst och finna att det kanske ändå inte är så illa beställt i trygghetssamhället Sverige, skall man gå till socialhuvudtiteln och till socialminister Aspling. Ty trots alla reservationer av typen ”mycket återstår att göra”, är det ändå en grundton i framställningen att allt på det hela taget är ganska bra. Grunden håller. Vi måste bättra på här och där — i vissa fall ganska väsentligt — men systemet är i sina grunddrag väl uppbyggt. Det tål att bygga vidare på. Det är naturligt att en socialdemokratisk socialminister med ett förpliktande och man vågar väl förmoda stimulerande arv gärna blickar tillbaka — jag tycker man har rätt att göra det — och pekar på hur tryggheten har ökat under de senaste decennierna. Herr Aspling noterar också med tillfredsställelse att äldre frågeställningar av typen ”Hur går det egentligen med arbetsvilja och ansvarsmedvetande hos den enskilde, om samhället skapar trygghet för honom?” inte längre är aktuella. Men det allvarliga är att i sin historiska tillbakablick går socialministern förbi — eller har helt enkelt inte upptäckt — vad jag tror är en mycket viktig punkt.

Jag tror att det är fler och inte färre människor i vårt samhälle i dag som känner ständig otrygghet än vad det var för sex sju år sedan. Generaldirektör Rexed motiverade sitt utspel med att 500 000 familjer i Sverige tvingas uppbära socialhjälp. Så generaldirektör han är, tror jag att han har fel i den siffran, om han med familjer menar barnfamiljer. Det lär inte vara så att varannan barnfamilj i Sverige uppbär socialhjälp. Han menar kanske att det över huvud taget finns 500 000 bidragstagare. Det kan göra detsamma. Siffran är stor ändå. Jag tror att man kan använda den siffran som belägg för en ökande otrygghet. Det är nämligen inte en trygghet att vara hänvisad till socialhjälpen för en del av sin försörjning. Det är det egentligen aldrig för någon, och det är det mindre än någonsin i dag, när man på många håll tvingas mycket allvarligt diskutera, om kommunerna har ekonomiska möjligheter att fortsätta. Man går hårt fram över de titlarna i kommunala budgetar på mer än ett ställe, och det kan inte annat än skapa otrygghet för dem som är hänvisade att leva på den formen av hjälp. Om det finns en vändpunkt i mitten av 1960-talet, då det börjar bli sämre i stället för bättre, vad beror den på? Vi vet inte så mycket om det. Man kan bedöma, och man kan försöka tro ett och annat. Jag tror att delvis ligger förklaringen i själva den teknik som vi använder i vår sociala trygghetspolitik, att den har i vissa stycken överlevt sig själv. Den var utformad och avpassad för ett helt annat samhälle med en helt annan inkomstfördelning, med helt andra problem, och det går inte utan vidare att överföra den. Socialministern har med rätta pekat på de mycket stora satsningar som görs på det sociala området. En tredjedel, runt räknat, av hela statens budget går under socialhuvudtiteln. Det finns fler sociala utgifter under andra huvudtitlar, och så har vi det kommunerna och landstingen svarar för. Men vi måste observera att det är väldigt mycket luft i dessa pengar. Det är ingalunda så att 17 miljarder kronor direkt tillförs människor som behöver ett tillskott, utan nettot är väsentligt mindre än så. Till mycket stor del — man vågar väl säga till övervägande del — består de utgifterna av transfereringar, inkomstöverföringar, i princip från bättre situerade till sämre ställda. Detta är, liksom generaldirektör Rexeds utspel, verkligen inte någon ny tanke. Den första offentligt verksamma person jag vet, som har givit sitt namn åt den tekniken, var Robin Hood. Med Robin Hood-politik menas ju att ta från de rika och ge till de fattiga. Men jag tror att Robin Hood skulle ha nästan förtvivlat, om han funnit sig tvungen att för varje pund han ville tillföra en fattig änka lägga beslag på kanske 100 pund någonstans, därför att de 99 försvann på vägen. Jag menar inte att en väldig mängd att våra socialmiljarder försvinner på vägen i den meningen att de liksom går bort i hanteringen, i administrationskostnader o. d. På intet sätt är det så. En del av våra metoder är egentligen genialt kostnadsbesparande och enkla. Men ändå är nettoeffekten av våra transfereringar i dag ytterst liten. Låt mig ge ett enda exempel. Med en insats av 100 miljoner kronor, inhämtade i nya skatter och omvandlade till barnbidrag, ökar vi barnfamiljernas konsumtionsutrymme med 0,2 procent, dvs. med 30, 40, 50 kronor om året för en familj. Och det kostar 100 miljoner! Det ändrar icke den ekonomiska situationen på ett märkbart sätt för en enda familj i landet. 100 miljoner är nu små pengar i dessa sammanhang. Säg 1 000 miljoner kronor, I procent på momsen, så blir det 300, 400, 500 kronor om året, men inte ens det förändrar i någon nämnvärd utsträckning en besvärlig situation. En familj som i dag har 1 650 kronor i månaden att konsumera skall ha 1 700 i stället. Mer gör det inte. Och det är 1 000 miljoner! Varför? Jo, för att familjerna själva är den största skattebetalargruppen. De betalar själva vad de får. Vi kan göra en fördelningspolitisk insats med den där miljarden, om vi styr den dit där den bäst behövs, som vi försöker göra nu. Men vi kan knappast göra några avgörande insatser av så stor omfattning som det ser ut när vi tittar på bruttosiffrorna. Våra satsningar på det sociala området är med andra ord netto på intet sätt så stora som synes framgå av bruttosiffrorna i propositionen. Därtill, herr talman, vill jag påstå att stora grupper av de verkligt hjälpbehövande i landet under lång tid varit tillbakasatta. Det är riktigt när socialministern pekar på att vi mycket starkt ökat satsningarna till de handikappades bistånd. Men siffrorna säger mindre om väsentliga insatser i dag och i morgon än om att insatserna varit ynkligt små tidigare. Det är lätt att mångdubbla en liten utgift och få fram ett statistiskt sett snyggt resultat av detta. Samma gäller stora grupper av pensionärer. Det är imponerande summor vi satsar. Ändå hävdar jag att vi lång tid och i långa stycken varit snåla. Ingen kan säga att det är oppositionspartierna som varit särskilt snåla på dessa punkter, snarare har de drivit på år efter år. Socialhuvudtiteln är mycket stor. Den tar en tredjedel av statens budget. Ändå sitter den med all sin storlek i kläm mellan andra delar av statens budget och statens politik. Det har fallit på socialpolitikens lott att bota brister som samhället skapar genom sina egna åtgärder på andra områden. Det räcker att nämna skattepolitiken och bostadspolitiken utan att fördjupa sig i deras verkningar. Man har sagt att generaldirektör Rexeds uppslag om medborgarlön var en förflugen tanke. Förflugnare tankar än så har redan realiserats. För många år sedan föreslog en signatur i Göteborgs-Posten att vi skulle införa statsbidrag till skatter. Det skrattades gott åt förslaget, men det har vi gjort numera. Den tanken är ju förverkligad. Det är vad nästan varje barnfamilj i Sverige upplever, när man av sin medelmåttiga inkomst betalar en tusenlapp i månaden i skatt och får 500, 600, 700 kronor per månad i statsbidrag för att kunna betala den skatten. Det är ju det man får. Behovet av bidragen har ju inte skapats av att familjer, att människor, i och för sig har en så särskilt låg inkomst utan av att inkomsten gröps ur av skatt och bostadskostnad, så att man måste gå in med statsbidrag för att familjerna skall kunna betala skatten.

Jag har stor respekt — jag vill understryka det en gång till — för det trygghetssystem som har byggts upp i Sverige sedan början och mitten av 1930-talet, men jag är alldeles övertygad om att det i vissa grunddrag inte längre är möjligt att utveckla detta för 1970-talets svenska samhälle. Jag vill hävda, herr talman, att det är ekonomiskt och tekniskt omöjligt att bygga ett rättvist, generöst och effektivt socialt trygghetssystem annat än på grunden av ett rättvist och effektivt skattesystem. Skattesystemet skapar de sociala behov som det sedan åligger socialvården att fylla. Det är lika omöjligt att göra detta utan en effektiv bostadspolitik, som ger både de miljöer som här har talats om — där det är möjligt för människor att utvecklas harmoniskt — och de kostnader som människor med vanliga inkomster kan bära. Det är nödvändigt att avlasta den yttersta förgrening av vårt sociala system som den kommunala socialvården utgör från dess utbetalningsoch kontorsuppgifter, så att man hinner och orkar ägna sig åt det man skall ägna sig åt — en uppsökande, en förebyggande, en rehabiliterande människovård. Det kan ske bl.a. genom förbättring av socialförsäkringssystemet. Och jag vill gärna se generaldirektör Rexeds förslag som ett förslag till en rationalisering och utbyggnad till bättre täckning av socialförsäkringssystemet. Det täcker inte i dag. Det lämnar för stora områden helt oförsäkrade, och ersättningsnivåerna är i många fall för låga. Det finns andra sätt också för staten att avlasta kommunerna ett arbete som deras organisation inte är avsedd och lämpad för och som de inte har råd med. Ytterst, herr talman, är det där nere på den nivån som vi måste angripa våra sociala problem. Jag har talat om de nya problem som uppstår genom samhällets egna åtgärder, bl.a. på skatteoch bostadspolitikens områden. Vi har andra nya problem också. Vi har ett växande antal i egentlig mening utslagna människor, som slås ut därför att de av någon anledning inte orkar med, inte kan finna en plats där de verkligen passar in i det moderna arbetslivet, i det moderna samhället. Det är människor som måste få hjälp att komma till rätta med sina egna problem och att finna en plats och resurser för att fylla den platsen. Det är bara där ute i den yttersta förgreningen som vi kan göra det arbetet. Jag hävdar bestämt att det arbetet icke utföres i Sverige i dag annat än i undantagsfall. Den kommunala socialvården har gått i stå på sina huvudområden, den har blivit en utbetalningsmekanism. Det är sant att det behövs pengar. Jag tror det skulle visa sig ytterst sällsynt att vi skulle kunna lösa några problem, mänskliga eller sociala, utan tillgång till pengar och utan insats av pengar. Men pengar får aldrig bli huvudsaken eller den dominerande delen i en individuell hjälpinsats. Till sist, herr talman, är det ändå detta vi måste ha. Vi skulle kunna få hjälp där, men vi har på något sätt nästan systematiskt tvingat bort det enskilda initiativet och det enskilda ansvaret från det sociala området. Vi har demonstrativt, nästan brutalt ibland, avlastat familjerna det inbördes ansvaret. Vi har gjort det svårare och fortsätter att göra det svårare för enskilda människor, organisationer och stiftelser att göra en insats på detta område. Man kunde mobilisera hjälp efter den linjen, och det är inte ur vägen att göra så i en situation, där det står mer och mer klart att det s.k. starka samhället för närvarande inte är tillräckligt starkt för att lösa grundläggande mänskliga problem. Och man kunde göra det också därför att vi behöver i hela vår socialpolitik, i vår trygghetspolitik, få in, eller få tillbaka, väsentligt mer av medmänsklighet — den som håller på att försvinna i penningutbetalningsapparaterna.

Herr talman! Målen för socialpolitiken och den nuvarande socialvårdens verksamhet har varit föremål för åtminstone en teoretisk debatt under de senaste åren. Deltagare med en socialistisk uppfattning har i den debatten hävdat att de socialpolitiska målsättningarna har underordnats samhällsekonomiska resonemang om att det är nödvändigt att öka produktionen och få ut största möjliga profiter. Denna uppfattning bekräftas om man ser på situationen på ett par av de olika avsnitt som socialpolitiken måste omfatta. Arbetsmarknadspolitiken har länge utformats med inriktning på vad man kallat effektivitet och lönsamhet, medan de sociala aspekterna på avfolkningen av vissa landsdelar och koncentrationen av människor till andra inte beaktats. Bostadspolitiken har inriktats på att bygga stora bostadsområden, medan hänsynen till hyreskostnader och hyresgästernas trivsel kommit i andra hand. Försäkringssystemet går till stor del ut på att garantera en viss trygghet vid sjukdom och ålderdom för dem som är inne i produktionsmaskineriet, men fortfarande finns stora brister i tryggheten för de människor som genom sjukdom eller av andra skäl inte kommit in där eller som ställts utanför på grund av arbetsmarknadspolitikens följder. Detta är, som sagt, bara några delar av socialpolitiken. Jag har valt dem som exempel därför att så många av de brister som fortfarande finns inom denna verksamhet har sin upprinnelse just i de här delarna. Effektivitetsoch lönsamhetstänkandet inom arbetslivet har medfört koncentration till allt större enheter och i samband med det en utrationalisering av äldre arbetskraft, av anställda som inte kan visa upp de betyg som begärs eller inte står ut med löpande band eller bullrande arbetsmiljö. Företagen gör en viss vinst på den här utklassningen av människor, och samhället får ta kostnaderna. Vänsterpartiet kommunisterna har i skilda sammanhang — på såväl det fackliga som det politiska planet — föreslagit åtgärder som skulle innebära genomgripande begränsningar av företagens möjligheter att bedriva en politik som får dessa sociala konsekvenser, främst för enskilda människor men också i form av kostnader för samhället. Dit hör kraven på att avskaffa den beryktade paragraf 32 och att införa vetorätt för anställda vid rationaliseringar och omflyttningar samt i anställningsfrågor. De allt starkare kraven på mänskligare arbetsförhållanden är självklart främst en reaktion mot den vantrivsel som många känner på arbetsplatsen. Men de är också uttryck för en alltmer utbredd insikt om i hur hög grad arbetsplatsförhållandena inverkar på behovet av socialhjälp. Lönsamhetstänkandet, och inte sådana faktorer som ålder, bristande utbildning osv., är den största orsaken till att antalet utstötta människor ökar och därmed behovet av direkt socialhjälp. Den här utstötningen av människor ur produktionen är inte den enda faktor inom arbetslivet som påverkar socialhjälpskostnaderna. Dit hör också sådana företeelser som att det under en tioårsperiod inträffar 1,3 miljoner olycksfall i arbetet, 5 000 dödsfall och 25 000 fall med bestående invaliditet. De försäkringsformer som finns och som de arbetande i detta land har tillkämpat sig steg för steg har dämpat samhällets direkta kostnader men inte helt eliminerat dem. Vi har från vpk:s sida i många år — första gången, tror jag, i början av 1940-talet — sagt att försäkringskomplexet borde inriktas på alla former av inkomstbortfall. Även till årets riksdag har vi en motion som utmynnar i ett yrkande om en utredning och förslag om en allmän socialförsäkring. Denna motion kommer att behandlas i annat sammanhang, men eftersom många av argumenten i den hör hemma också i en allmän socialpolitisk debatt som denna, så kommer jag att något uppehålla mig vid den. Detta i synnerhet som generaldirektör Bror Rexeds nyligen framförda och i den tidigare debatten många gånger apostroferade förslag om någon form av garanterad ekonomisk trygghet för alla till vissa delar anknyter till våra motiveringar för en allmän socialförsäkring. Vårt förslag syftar till ett så långt möjligt enhetligt system för alla former av socialpolitiska insatser. Det skulle innebära att man kom ifrån de inslag av tvång och förmynderi som många människor i behov av samhällets stöd fortfarande tycker sig uppleva när de kommer i kontakt med gällande vårdlagar. Behovet av enhetlighet känns naturligtvis starkt bland de hjälpbehövande men också bland de människor som arbetar inom socialvården. Generaldirektör Rexeds förslag — åtminstone vissa delar av det — förefaller att vara ett uttryck för den inställningen. Ett system av det här slaget skulle trygga försörjningen för barn, åldringar och handikappade och ersätta förlust av inkomst vid sjukdom och arbetslöshet. Rent praktiskt skulle det innebära minskad byråkrati och mindre krångel för den enskilde. Eftersom vi i vårt förslag utgår ifrån att finansieringen skall ske via statsbudgeten, dvs. skattevägen, men också genom arbetsgivaravgifter och arbetstagares försäkringsavgifter, så bör det även vara realistiskt att ställa i dagens mångomtalade trängda ekonomiska läge — eller den samhällsekonomiska verkligheten, som socialministern talade om. Men enbart insatser på försäkringssidan löser naturligtvis inte problemen. Rätten till ett meningsfullt arbete måste säkras. För att man skall kunna stoppa utvecklingen mot allt fler utsorterade från arbetsmarknaden måste orsakerna på företagarsidan angripas, bl.a. genom ökat inflytande för de anställda i företagen, lagstiftning om arbetsgivaransvar osv. För att säkra rätten till arbete för redan drabbade behövs intensifierade samhälleliga insatser. Bl. a. måste formerna för nuvarande skyddade verkstäder med deras låga löner och andra diskriminerande inslag omprövas. Tankegången i Bror Rexeds förslag om att det behövs ett slags minimitrygghet för alla i samhället finner jag i sak riktig. Men sådana garantier får naturligtvis inte skapas enbart i syfte att städa upp efter ett produktionssystem som fördärvar människorna och som gör att människor gång på gång slås ut från arbetsmarknaden. Det handlar ju ändå inte bara om pengar. Arbete är inte bara ett sätt att förtjäna till livsuppehället. Det skall också vara ett sätt för den enskilda människan att känna tillfredsställelse och nå gemenskap med andra. Vi får inte stå likgiltiga för hur människor lever och bara se på av vad de lever. Solidariteten med de behövande i samhället — alla de som av skilda orsaker har behov av samhällets stöd, det må vara på grund av sjukdom, handikapp, låga löner osv. — kräver att trygghet skapas för alla dessa. Här kommer jämlikhetsdebatten in i bilden. Men det går inte att blunda för att i växande grad ställer de ökade anspråken på vidgade sociala insatser och ökade kostnader på det socialpolitiska fältet följande brännande fråga: Efter vilka linjer skall de inkomstöverföringar ske som det här är fråga om? Man kan i debatten kring den frågan utrskilja tre huvuddrag. För det första: Inkomstöverföringar mellan olika samhällskiasser eller För det andra: Inkomstöverföringar mellan olika befolkningsgrupper inom samma samhällsklass — mellan ogifta och gifta, mellan barnlösa familjer och barnfamiljer etc. För det tredje: Inkomstöverföringar mellan olika perioder i livet — exempelvis mellan perioder av arbete respektive arbetslöshet, sjukdom och friskhet, före och efter pensionsåldern. Jag tror att frågeställningarna är tillräckligt klara. Vilken betoning vi för vår del vill ge frågan torde också vara klart; det är den förstnämnda. För närvarande får ju de behövande alltför mycket vara med och betala till det stöd som de själva är berättigade att erhålla! Herr Carlshamres Robin Hood-politik är inte särskilt utvecklad, som jag ser det. I sammanhanget vill jag återknyta till en väsentlig anledning till misären för många människor. Vi måste finna metoder som förhindrar utslagningen på arbetsmarknaden, dvs. som ger alla anställda anställningsrätt och anställningstrygghet, som alltså säkrar rätten till arbete när man redan har ett arbete. Vi måste dessutom finna metoder som tillförsäkrar den enskilde och samhället rätten till arbete då det gamla arbetet har gått förlorat eller då man första gången träder ut på arbetsmarknaden, rätten att få komma in i arbetslivet igen efter en företagsnedläggning, en arbetslöshetsperiod eller en sjukperiod, när den enskilde kan och vill arbeta. Genom de krav på lönsamhet för varje verksamhet som är utmärkande för produktionslivet i vårt blandekonomiska system har stora grupper av arbetare och vissa tjänstemän hamnat i ett låglöneläge som de har små förhoppningar om att kunna ta sig ur. Låginkomstutredningen och andra undersökningar som gjorts under senare år har gett konkreta belägg för vad detta innebär i fråga om bristande trygghet för dessa grupper. Det är ett faktum att allt större grupper av lågavlönade i dag måste söka socialhjälp t.o.m. för att klara de dagliga hushållsutgifterna. I de senaste veckornas uppmärksammade debatt om livsmedelspriserna har det framskymtat en viss negativism mot vad man generellt har kallat bidrag. Som ett uttryck för uppfattningen att den lön man får för sitt dagliga arbete borde räcka också till den mat man äter kan den inställningen möjligen förstås. Men i det politiska arbetet för att uppnå större jämlikhet och en annan fördelning av vinsterna i produktionen erfordras ännu så länge förutom en annan prisoch skattepolitik också förbättrade former av stöd till grupper som behöver sådant stöd. Dit hör förbättringar av pensionärernas, barnfamiljernas och de handikappades ekonomiska situation. I alla dessa avseenden kommer vår riksdagsgrupp att även under detta års riksdag verka för förbättrade stödformer. När det gäller pensionärerna kommer en del av våra förslag upp så snart som vid behandlingen av nästa punkt på föredragningslistan. Jag skall därför inte g in på dessa frågor här. Herr talman! Jag har uppehållit mig ganska utförligt vid arbetsmarknadspolitikens följder på det socialpolitiska området. Skälen till det har jag redan angett. Det betyder inte att jag finner allt annat gott och väl. Jag nämnde i början bostadspolitiken som ett av de områden där en stor del av de nuvarande sociala problemen har sin upprinnelse. Den kraftiga inflyttningen till tätorterna har medfört svårlösta bostadsproblem. Det ur social synpunkt kanske allvarligaste är den uppdelning som sker på bostadsmarknaden, så att det i vissa bostadsområden förekommer fler splittrade familjer, fler mottagare av socialhjälp och fler socialt avvikande än i andra områden. Det är lätt att föreställa sig följderna av en sådan utveckling. Skillnaderna visar sig inte bara i bostadsstandard utan också i fråga om tillgång till service och kulturella aktiviteter. En lågräntepolitik kombinerad med ett avgörande inflytande från samhällets sida över bostadsmarknaden påverkar socialpolitiken, eftersom det kan ge billigare hyror, och höga hyror är i dag i många fall anledning till att socialhjälpssystemet måste utlösas. Stadsplaneringen är ett annat viktigt avsnitt, där socialpolitiska aspekter måste anläggas. Missgrepp i det avseendet i olika nybyggnadsområden är uppenbara och de sociala följdverkningarna påtagliga. Här måste socialarbetarnhas erfarenheter på olika sätt tas till vara, och lika självklart är att bostadskonsumenterna bättre än hittills måste få del i planeringsarbetet. På det sättet skulle säkert kraven på serviceinrättningar av olika slag tidigare komma in i bilden. Jag har sett skrämmande uppgifter om att man vid invigningen av Västra Frölunda centrum i Göteborg kunde räkna till sex färdiga banklokaler, medan det dröjde över tre år innan fritidsgården i området kunde tas i bruk. Serviceinrättningar i bostadsområdena är ju ändå en helt oundgänglig förutsättning för att möta problem på olika håll i samhällslivet. Fungerande fritidslokaler, exempelvis för ungdomen, är en del i samhällets insatser mot alkoholoch narkotikamissbruk. Serviceinrättningar i syfte att underlätta hemarbetet är ett led i en riktig familjepolitik. Lokaler för barntillsyn är nödvändiga, inte bara för föräldrarnas möjligheter att förvärvsarbeta utan också — och viktigast — för barnens möjligheter till en bra tillvaro. Många av dessa frågor får vi anledning att diskutera mera ingående, när förslagen från exempelvis familjepolitiska kommittén, servicekommittén och andra aktuella utredningar föreligger. Herr talman! Den tekniska utvecklingen och de förändringar som oavlåtligt sker i samhället har, som jag i det föregående i någon mån har försökt belysa, åstadkommit sociala problem. Dessa går inte att slutgiltigt lösa med delreformer inom det socialpolitiska området, men sådana reformer behövs som medel i utformningen av en socialpolitik i det arbetande folkets intresse, en socialpolitik som kan användas som ett instrument för att bryta de nuvarande ekonomiska maktförhållandena.

Herr talman! ”Socialpolitiken blir effektiv, först när den kommer alla berörda människor till del och när dessa känner sig tillfredsställda med den. Alltför många människor känner olust inför att söka socialhjälp: man vill inte ha med nykterhetsnämnd, barnavårdsnämnd och andra samhälleliga organ att göra, trots att dessa är avsedda för att ge hjälp och stöd åt människor.” Det är den unge handikappade Nils Olof Johansson som säger så i sin bok Attityder till de handikappade. De orden förtjänar att begrundas. Jag skulle emellertid lika väl ha kunnat börja med ett citat ur tidningen Nya Norrland, som en dag i januari månad 1972 skriver: ”Totalt satsar samhället, d.v.s. staten, landstingen och kommunerna, sammanlagt 35 miljarder kr på den sociala tryggheten. Därav svarar staten för närmare hälften eller nära 17 miljarder kr. Av den totala summan är det en mycket liten del som går till socialhjälp — bara en enda procent, 350 miljoner kr. Det är viktigt att komma ihåg eftersom borgerliga tidningar, och då företrädesvis moderata sådana,” — observera det, herr Carlshamre! — ”tycks vilja inbilla läsarna att huvuddelen av socialkostnaderna går till folk ”som lever på socialhjälp, som bara super och slåss och inte vill arbeta”.” Det kan finnas skäl att med hjälp av dessa citat försöka bringa rätt i det hela och ge litet perspektiv på själva utgångsläget. De initierade vet att diskussionen om socialpolitiken i dag koncentreras till vad människorna upplever som missförhållanden; man tror att socialhjälp bara uppbärs av människor som är arbetsovilliga eller alkoholister eller av utlänningar som kommer till Sverige för att leva på understöd. På det sista området finns det många exempel att hänvisa till — jag tänker på hatbrev och liknande. Jag anser det viktigt att dessa negativa attityder till dem som behöver ta i anspråk de rättigheter som samhället skapat åt sina medborgare inte får breda ut sig. Syftet med socialpolitiken är ju att skapa trygghet för medborgarna i fråga om försörjningen. De bidrag som via socialbudgeten slussas ut till medborgarna i landet har en utjämnande effekt människorna emellan och grupper emellan. Socialpolitiken är ett uttryck för samhällelig solidaritet. Det är genom insatserna på det socialpolitiska fältet som vi har kunnat föra en utjämnande politik, och den måste vi fortsätta att föra i framtiden. Det kan om socialpolitiken sägas att man med skatterna som medel ger trygghet åt människor som har lägre inkomster. Det är också en solidaritetshandling. Jag skall be att få gå tillbaka litet grand i tiden. När man har hört herrar Carlshamre och Hamrin tala får man nämligen ett intryck av att det är de borgerliga som skulle vara och tiderna igenom skulle ha varit de pådrivande när det gäller socialpolitiken. I själva verket är det så att man från socialdemokratins sida ständigt fått föra en hård kamp för att få igenom sociala reformer — det finns många exempel på det. Jag kan bara nämna allmänna tilläggspensioneringens genomförande. Därför kan man inte ta så allvarligt på vad herrar Carlshamre och Hamrin sagt i det avseendet i dag. När de borgerliga talarna försöker breda ut sig och påstår att det är de som är pådrivande i de socialpolitiska sammanhangen, ber jag på det allvarligaste att få protestera. Den allra hårdaste striden har vi fått föra mot högern, mot dem som i dag kallar sig moderater. Det har sannerligen inte varit någon moderation på deras motstånd mot socialpolitiken genom tiderna. Jag kanske i det sammanhanget kan få erinra om vad den konservative nationalekonomen Gustav Cassel sade, när man 1913 införde folkpensionerna i vårt land. Han spådde då att vi, om reformen infördes, på 1970-talet skulle ha kalhuggit våra skogar ända upp till Dalälven för att klara finansieringen. Visst har man kalhuggit våra skogar på många ställen, men inte beror det på folkpensionen, utan det har man gjort av helt andra skäl. Professorer och politik har naturligtvis sina konsekvenser — det har vi sett också inom andra partier där man haft politiska professorer som framträdande personligheter. Men det är inte bara Gustav Cassel som varnat för de socialpolitiska åtgärderna — även dagens moderata partiledare, Gösta Bohman, har hävdat att socialpolitiken i vårt land skulle kosta 30 miljarder kronor. Skillnaden i betraktelsesätt mellan Gustav Cassel och Gösta Bohman är sannerligen inte så rasande stor. Men även folkpartiet har ställt sig på motståndarsidan. Jag kanske, för att gå litet längre tillbaka, får erinra om vad folkpartiets dåvarande ledare, Andersson i Rasjön, sade 1936, då socialdemokraterna ville genomföra en förbättring för de gamla på dyrorterna. Han sade att det var att fastlåsa pensionsstandarden alldeles för högt för dem som då fick del av den reformen. Så lät det då, herr Hamrin! Jag kanske också kan få erinra om vad Bertil Ohlin vid flera tillfällen gav uttryck för: att socialdemokraterna genom sin utjämningspolitik och sin nivellering var alldeles för överdrivna i sitt sätt att försöka skapa en jämlikhet i samhället. — Det kan vara nyttigt att få återge dessa uttalanden för herrarna, som nu vill framstå såsom mer reformvänliga än vi andra. Inte heller centerpartiet kan åberopa sig på särskilt goda insatser i de lägen där det haft möjlighet att föra en egen socialpolitik. Centerpartiet har väl erfarenheter från de tillfällen då det i samverkan med oss i regeringsställning varit med om att genomföra en del sociala reformer. När man emellertid kommer ut i de olika kommunerna och ser hur centerns företrädare agerar där de har möjlighet att styra kommunalpolitiken imponeras man inte särskilt mycket av de sociala reformer som görs eller den ”radikalism” som finns på den borgerliga sidan. Efter den här historiska återblicken, som jag tror att det är nödvändigt att göra för att få litet perspektiv på det hela, skulle jag vilja understryka att de problem som det moderna samhället onekligen skapar inte medför ett minskat utan ett ökat behov av socialpolitiska insatser. Otryggheten i dagens samhälle som många människor upplever i strukturrationaliseringens och omflyttningarnas värld innebär ett ökat behov av sociala insatser på olika områden. Svårigheter för äldre och handikappade att få sin service ordnad innebär ett ökat krav på samhället; den äldre arbetskraften, som blir utslagen, måste också få trygghet. Jag vill understryka, med anledning av vad fru Marklund sade tidigare, att man ändå inte har skjutit dessa människor åt sidan. Genom de insatser — framför allt när det gäller att skapa trygghet åt äldre — som redan gjorts och genom de förbättringar av förtidspensionerna som kommer att föreslås i den proposition som nu är på väg åstadkommer man ett verkligt gott skydd från samhällets sida just för de människor som blir utslagna ur industrin. Herr Carlshamre talade om brister i dagens samhälle. När det gäller de människor som slås ut av det privata näringslivet vill jag säga till honom att det är där samhället måste gå in med sina resurser för att ge dem den trygghet som de eljest inte skulle ha. — Jag tror att det finns anledning att peka också på detta. På snart sagt alla områden i vårt samhälle fordras alltså i dag en ökad aktivitet hos stat, kommuner och landsting för att klara medborgarnas behov och för att ge dem den försörjning och den trygghet de har rätt att kräva. Nya orsaker uppstår ständigt för att kräva ökade samhällsinsatser på det här området. Nedgången i sysselsättningen har orsakat arbetslöshet, som i sin tur medfört behov av en kraftigare satsning på arbetsmarknadspolitiken men också av direkt ekonomiskt stöd via kommunernas socialvård. Missanpassning i samhället, alkoholmissbruk och missbruk av narkotika medför också ett ökat behov när det gäller vårdinsatser från samhällets sida, men även när det gäller kontanthjälp åt dem som har kommit på sned.

Jag fick häromdagen ett samtal från en kvinna, som påstod att hon hade skrivit ett brev till en kommunal myndighet för länge sedan, men inte fått svar från denna myndighet. Sådant inträffar, även om jag inte på något sätt — det vill jag absolut poängtera — vill påstå att våra socialtjänstemän inte skulle nedlägga ett gott arbete och också se till att de svarar på brev. Men allting kan inträffa, papper kan komma bort i hanteringen. Också ett annat fall har relaterats för mig. En kvinna, som var i verkligt behov av social hjälp och bad om sådan, fick till svar att hon måste återkomma, eftersom socialvårdsbyrån var stängd. I detta fall kunde saken rättas till tack vare en förtroendemans insats. Det är klart att man får uppleva också denna sida av problematiken, alltså att många människor blir något satta åt sidan, eftersom de kanske inte är så värst påstridiga. Det finns all anledning att uppmärksamma även detta problem, när man diskuterar socialpolitiska insatser. Jag vill också understryka att det är fråga om ett kontaktoch informationsproblem. Om medborgarna finge besked och underrättades om sina rättigheter, skulle det vara enklare. Socialdepartementets socialkatalog, som utgavs för något år sedan, är ett bra initiativ. Det kan följas av flera. I dagarna, när vi diskuterar reklamskatt och svårigheterna för tidningarna att klara sin ekonomi, borde en ökad samhällsannonsering vara angelägen för att orientera människorna om nyheter i lagstiftning och liknande. Annonseringen skulle kunna ha den dubbelsidiga verkan att informera medborgarna om deras rättigheter och samtidigt ge ett stöd till pressen. För något år sedan, ungefär vid denna tidpunkt, diskuterade vi i riksdagen de nyfattigas problem. Vi kommer väl tillbaka till det problemet senare, när vi skall behandla en motion om de politiskt fattiga. Ibland kan man göra den reflexionen när man läser motioner, att det också finns politiskt fattiga riksdagsledamöter. Förra året startades en kampanj kring människor som hade inkomster på 40 000 kronor och däröver. Därvid framhölls att marginalskatterna slog så hårt att dessa människor kom på obestånd och måste anlita socialvården. Det har varit ganska tyst om denna kampanj, sedan denna debatt hölls i riksdagen i fjol, men man hör den påtalas ibland, framför allt av talesmän för moderaterna. Herr Carlshamre snuddade vid detta problem, när han talade om skattefrågan. Jag skall återkomma och kommentera denna sak senare. Jag vill gärna säga att jag inte har mycket till övers för talet om de s.k. nyfattiga. Men det är uppenbart att människor kommer i kläm på grund av höga hyror, låga inkomster, stora resekostnader osv., så nog finns det besvärligheter för familjer både i och utanför Skärholmen. Det är mot den bakgrund som jag har tecknat av människor med låga inkomster och försörjningsproblem som man skall se det utspel som socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexed gjorde häromdagen, när han talade om medborgarlönen. Det är enligt min mening felaktigt att som Expressen och Svenska Dagbladet gör avfärda socialstyrelsens chefs utspel såsom ett hugskott. Vi får säkerligen tillfälle att komma tillbaka till den diskussionen. När Bror Rexed säger att tanken bör bli föremål för någon form av utredning, vill jag gärna understryka att det inte kan vara fel att göra så. Detta är naturligtvis inte en reform som kan genomföras omedelbart, utan den måste ses i ett mera långsiktigt perspektiv. Men att avfärda förslaget som ett hugskott vägrar i varje fall jag att göra. Jag Önskar alltså Bror Rexeds tankar en god behandling. Hur pass realistiska de kan vara vid ett mera genomgripande skärskådande får naturligtvis framtiden utvisa. Jag såg i en borgerlig tidning häromdagen en artikel, där det stod att halva Sveriges befolkning lever av bidrag av olika slag. De i den borgerliga propagandan så populära Skärholmsfruarna har ju sagt att man inte kan leva på bidrag. I själva verket är ju båda dessa påståenden helt felaktiga. Det är väl knappast barnbidragen eller folkpensionerna man tänker på, när man talar om socialbidrag — ja, knappast bostadstilläggen eller studiebidragen heller. Vad man avser är, som jag inledningsvis citerade ur Nya Norrland, den kommunala socialhjälpen. Ändå är den, som jag underströk tidigare, bara 1 procent av de samlade socialutgifterna som staten, kommunerna och landstingen har, men det är denna enstaka procent som debatten i stort sett rör sig om. Många har för sig att det bara är att anmäla sig på en socialvårdsbyrå — sedan rinner pengarna in. Det är klart att många människor reagerar mot sådana artiklar som den Svenska Dagbladet hade för något år sedan om den amerikanske desertören, som fick bo på ett hotell i Stockholm och, om jag minns rätt, hade 5 900 kronor i bidrag i månaden. Man tror att det brukar gå till på det sättet, men i verkligheten är det ju, som alla som sitter här rimligen bör veta, inte så rasande lätt att erhålla socialhjälp. Man bör vara på det klara med att socialhjälpen är en del av socialvården och att den procent som det rör sig om utbetalas till — herr Carlshamre nämnde siffran — 500 000 personer. Jag har ingenting att invända mot den siffran; den är säkerligen riktig. Av dessa var ungefär 150 000 barn. Om man slår ut socialvårdskostnaderna på hela befolkningen, innebär det att var och en betalar 45 kronor om året och att av varje hundralapp som vi betalar i kommunalskatt i genomsnitt 45 öre går till socialhjälp. De som får socialhjälpen får i genomsnitt mindre än 800 kronor om året. Jag tycker det är viktigt att man håller de siffrorna i minnet. Av kommunernas skatteinkomster går ca 2 procent till socialhjälpen och av kommunernas sociala kostnader går mindre än 10 procent till denna hjälp. Det gjordes en undersökning härförleden som visade att endast 3 procent av de tillfrågade gav rätt svar på frågan, hur stor socialhjälpen var, medan hela 7,5 procent trodde att den uppgick till över 50 procent av socialpolitikens kostnader. Jag tycker detta visar hur dålig informationen till medborgarna är just på den punkten. Därför är det inte så underligt att många människor reagerar som de gör. En annan undersökning som nyligen gjorts visar att det är arbetargrupperna som är mest emot socialhjälpen. Detta är i och för sig ingenting onaturligt, eftersom de är vana vid att själva klara sina utgifter, att slita hårt för sitt eget uppehälle och göra rätt för sig. Om de då upplever den bild som jag tecknade i den här undersökningen så, att det skulle vara lätt att få socialhjälp, är det självklart att de ställer sig negativa i sina reaktioner. Här är det, menar jag, angeläget att upplysning lämnas och information ges. Okunnighet och ovilja får inte styra vårt socialpolitiska handlande. Det är också lika illa när man hör en del människor ta upp ungdomsvårdsskolorna och rekommendera prygel som straff för de där intagna ungdomarna — precis som om de flesta av dem inte hade fått mer än tillräckligt med stryk i sina dagar, men mindre av kärlek och vänligt bemötande. Ett studium av akterna vid våra ungdomsvårdsskolor visar detta. När man kommer in på ungdoms-, alkoholismoch narkomansidan finns det anledning att understryka att mera stöd bör ges åt de ideella organisationer som arbetar på det fältet. Socialutskottet har, såsom framgår av betänkande nr 5, anvisat att man nästa år bör komma med ett ordentligt handtag just till de organisationerna och jag vill gärna rekommendera det. När det gäller handikappvården vill jag understryka att det verkligen har gjorts en mycket kraftig insats här under de senaste tio åren. En mångdubbling av samhällsomkostnaderna har skett, men så är det också ett mycket viktigt avsnitt av vårt samhälle som det gäller. Här vill jag säga, eftersom Rune Gustavsson tog upp frågan om pensionsåldern, att samtidigt med att man talar om en sänkning av pensionsåldern — som naturligtvis kommer — är det angeläget att man också löser de unga handikappades pensionsproblem och ser till att det blir en bättre ordning och att de får bättre ekonomiskt handtag än vad de för närvarande har. Det tillkommer pensionsålderskommittén att utreda den frågan, och jag hoppas att förslag om detta så småningom skall komma. Jag vill understryka att det sannerligen är viktigt att så sker. Herr talman! Jag har bara kunnat snudda vid några av de sociala problem som möter i dagens samhälle, och det är klart att vi under den fortsatta diskussionen om de olika punkterna kommer tillbaka med synpunkter och kommentarer i de aktuella fallen. Jag vill bara som en sammanfattning av detta lilla anförande säga att vad som behövs på det socialpolitiska fältet är både en socialhjälp och en socialvård som ger skydd åt de människor som kommer i kläm i samhället. Försäkringsskyddet måste kompletteras med en socialhjälp som kan vara individuell och träda till när annat ekonomiskt bidrag har upphört att gälla. Vi måste lära människorna att socialhjälp och socialvård inte är någon nådegåva. Okunnighet och ovilja måste bekämpas. Det är varje människas rättighet att erhålla socialhjälp när så behövs. Vi måste söka skapa en god social miljö och förebygga sociala risker och otrygghet. Vi måste ge hela socialvården en serviceinriktning och vi skall även inrikta den sociala forskningen på att främja socialvården och åstadkomma en demokratisk utveckling på det fältet. Sakligheten i socialpolitiken är avgörande för att den skall accepteras av alla medborgare, och det är där som vi politiker har ett stort ansvar att ge människorna den information som är nödvändig för att de rätt uppfattar sina rättigheter i vårt svenska samhälle. Låt mig sedan bara ta upp ett par av de inlägg som gjordes. Jag har ingen speciell kommentar till vad herr Rune Gustavsson sade. Men jag tyckte att herr Hamrins tal var en enda litania. Allting betraktades pessimistiskt, allt var dåligt osv. Hur skulle det vara om folkpartiet övergav det betraktelsesättet och i stället gav sig in på en ordentlig diskussion om de centrala problemen? Sedan är det klart att herr Hamrin inte kan komma förbi att folkpartiet under årens lopp bjudit över i vissa ting men att när partiet självt — här understryker jag vad jag sade i mina tidigare lämnade citat — hade möjlighet att driva en socialpolitisk linje, blev insatserna inte så stora. Därför måste man betrakta folkpartiets resonemang som snällt, välvilligt och välmenande. Men i praktiken finns det inte någon särskild handlingskraft bakom de motioner som folkpartiet kommer med. Herr Hamrin tog upp frågan om narkotika och gifter. Jag vill gärna understryka att narkotikamissbruket naturligtvis är ett av vårt samhälles gissel. Där finns det all anledning för oss att gemensamt söka ta de krafttag som behövs. Men man kan å andra sidan inte den ena gången tala om att vi har ett hårt skattetryck och å andra sidan kräva ökade insatser. Det måste vara logik i all politik. Och så var det herr Carlshamre, som lever kvar i mångt och mycket i de gamla betraktelsesätt som man så väl känner igen från högerns dagar. Det är inte så länge sedan vi hade en högerledare som sade att socialpolitikens enda uppgift egentligen var att lindra nöden. Även om jag inte frånkänner herr Carlshamre sociala ambitioner, måste jag säga att hela hans resonemang gick i den riktningen. Det skiljer inte mycket mellan den gamla högerns uppfattning och de nya moderaternas.

Jag förstod inte riktigt herr Carlshamres resonemang om administrationskostnader och liknande. Låt oss titta på två saker: sjukförsäkringen och allmänna tilläggspensioneringen. Jag vågar påstå att inget pensionssystem i någon annan del av världen har så små administrationskostnader som det här är fråga om. Herr Carlshamre kan väl aldrig drömma sig tillbaka till den tiden då de fattiga människorna bokstavligen talat fick stå med mössan i hand och truga om en eller annan slant till sitt uppehälle? Därför är talet från moderaternas sida i dag om otrygghet ett falskt tal. Den verkliga otryggheten i samhället upplevde man då herr Carlshamres föregångare styrde i våra kommuner och styrde i den svenska staten. Men, herr Carlshamre, resonemanget om skatten är också intressant. Han vill ge sken av att det bara gällde att växla pengar, som herr Hjalmarson på sin tid talade om. Om herr Carlshamre analyserar det svenska skattesystemet blir han på det klara med att det som verkligen tynger i dag för de små inkomsttagarna är kommunalskatterna och landstingsskatterna. Det är ett stort problem hur man skall klara den sidan. Men nu har ni ju fått igenom en utredning som skall undersöka kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag vill dock betona att det är väldigt svårt att höja det sammanlagda skattetrycket. Vi har höga skatter i vårt land, det vill jag gärna erkänna.

Många betalar knappast någonting alls, medan de i barnbidrag och bostadstillägg får ett kraftigt tillskott från statens sida. De transfereringar som herr Carlshamre, jag skall inte säga föraktfullt talar om, men i varje fall något litet nonchalant berör, är de transfereringar som de flesta barnfamiljer och låginkomsttagare i dag skall klara sig på. Så mycket är klart, herr Carlshamre, att vi inte kan tänka oss att ge avkall på transfereringarna, därför att de är det sätt vi har att via statskassan se till att de mindre inkomsttagarna får den trygghet som de väl behöver. Herr Carlshamre kan ju säga, att egentligen var det ett citat ur Göteborgs-Posten när han talade om statsbidrag osv. på skatten. Men det låg väl också litet egna tankar bakom det herr Carlshamre hade att säga. Till fru Marklund skulle jag bara vilja uttala att jag på en punkt är helt överens med henne. Den otrygghet som har rått på arbetsmarknaden med att många äldre människor fått gå ut från förvärvslivet, inte har en chans att få ett jobb, det är ett stort dilemma i svenskt samhällsliv i dag. Men jag poängterar vad jag sade förut: en proposition väntas om förbättrad förtidspensionering — det är ett av förslagen för att åstadkomma förbättringar och skydd åt den äldre arbetskraften. Uppsägningsskyddet, det må jag väl också betona, nonchaleras av en del arbetsgivare genom att de har en rullande uppsägning. Vi måste se till att man också täpper till den luckan. Jag är också helt överens om att när människorna slås ut från arbetsmarknaden, då skall ett starkt samhälle skydda dem, så att de inte helt blir lidande på att det finns företag och andra som i en konjunkturnedgång sätter dem åt sidan. Vad sedan beträffar medinflytandet från de anställdas sida tycker jag det är riktigt att det skall ökas, och det kommer också att ökas enligt det lagstiftningsförslag som riksdagen kommer att få ta ställning till, kanske inom en ganska kort tid. Beträffande fru Marklunds resonemang om att vi måste ha en annan skattepolitik och prispolitik skall jag inte ge mig in på någon ny Skärholmsdebatt, och jag skall inte heller ta upp frågan om lågprislinje på den punkten. Men jag kanske får erinra fru Marklund om att det kommunistiska partiets förslag om ”bort med momsen på livsmedel” är ett illusionsnummer av första klass. När fru Marklund säger att vi måste ha en ny politik i det avseendet är det en orealistisk tanke som fru Marklund för fram, eftersom ni inte har täckning för förslaget i ekonomiskt avseende. Ni kan säga att ni skall ta bort försvaret, men för det har ni inte majoriteten av det svenska folket med er. Ni kan säga att ni skall höja bolagsskatten, och det kanske man kan göra i ett visst läge, men det går naturligtvis inte att höja den hur mycket som helst, och för övrigt ger det inte så mycket pengar. Varje del av de kommunistiska förslagen är behäftad med det felet att den tyvärr inte är realistiskt genomförbar. Det ger inte staten de pengar som behövs för att föra en socialpolitik i utjämnande syfte som vi måste ha in pengar till.

Herr talman! Utskottets ordförande hann med att i sin historieskrivning dela ut en hel del rallarsvingar, och någon var riktad mot centern, även om den inte direkt träffade. Centern kan inte åberopa sig på någon större vilja till socialpolitiska insatser, menade herr Göran Karlsson och nämnde hur det stod till i en del kommuner. Det skulle ha varit intressant om herr Göran Karlsson hade tagit fram något exempel. Om jag inte missminner mig, hade vi 1965 utgifter för de kommunala bostadstilläggen på ungefär 200 miljoner kronor, och i årets budget räknar man med 1 150 miljoner, vilket alltså innebär en betydande kostnadsövervältring på kommunerna. Herr Sträng har vid något tillfälle sagt att kommunerna förbrukar för mycket pengar. Hur skall man egentligen ha det, herr Göran Karlsson? Generaldirektör Rexeds utspel är ju rätt intressant. Det var mycket intressant att höra att herr Göran Karlsson apropå detta sade: Jag vägrar att avfärda det som ett hugskott. Det kan inte vara fel att utreda den här frågan. Herr Göran Karlsson skall inte vara bekymrad för att han under flera år gått emot förslag om en utredning i frågan i riksdagen. Om jag inte missminner mig, hade centern den första partimotionen om en utredning om ett minimilönesystem 1968. I så fall hade vi en sådan motion också 1969 och 1970, som behandlades i andra lagutskottet. Vidare väcktes en motion, nr 708, till 1971 års riksdag, som behandlades i socialförsäkringsutskottet, och dessutom finns en motion till årets riksdag, nämligen motionen 839. Jag tror inte den är behandlad, och i så fall har ju herr Göran Karlsson möjligheten att rösta för en utredning av den här frågan. Jag är medveten om att ett sådant system inte kan genomföras just i dagsläget, men liksom herr Göran Karlsson menar jag, att det kan vara någonting som man kan ha med i de långsiktiga planerna och bedömningarna. Då bör man kunna få fram någonting av det. Det var en annan sak som herr Göran Karlsson tog upp och där jag vill helt instämma med honom. Det gällde hans åberopande av utredningen angående de unga invalidernas pensionsfråga. Jag vill helt instämma i att det är en mycket väsentlig fråga, och jag hoppas att det skall gå att lösa den.

Herr talman! Det är en ganska egendomlig debattmetod som socialutskottets ordförande använder sig av. Trots alla de besvärliga problem och bekymmer vi har för dagen störtar sig herr Göran Karlsson huvudstupa in i de frågor som vi har löst på 1920 och 1930-talen, i vissa fall i samverkan, i andra fall med olika meningar om hur de skulle lösas. Också 1940 och 1950-talens problem togs upp. Låt mig bara konstatera att om man gör en historieskrivning på det sättet, bör man också komma ihåg vem som lade fram det första förslaget om folkpensionering, vem som stred för och genomförde indexregleringen inom folkpensioneringen, trots envetet motstånd från socialdemokraterna. Det var Karl Staaff i det första fallet, och det var folkpartiet i det andra fallet. Men det må vara hur som helst med forntiden; jag tycker det är dagens problem vi skall försöka att ta itu med och dagens problem vi skall försöka klara av. Nu har redan herr Gustavsson i Alvesta verkningsfullt framhållit hur det ligger till med den av generaldirektör Rexed framförda tanken på medborgarlön. Vi har möjligheter, herr Göran Karlsson, att samfällt rösta igenom en utredning av frågan redan i vår. Jag kan tillägga att det dock förutsätter en omvändelse från socialdemokratiskt håll. Jag kan citera från debatten hösten 1971 då det gällde ett förslag från mittenpartierna att få fram en utredning rörande just den fråga som det här gäller. Ett flertal riksdagsmotioner har väckts under senare år, den senaste debatterades i november 1971. Då menade socialdemokraterna att en utredning var obehövlig. Några axplock ur herr Fredrikssons, socialdemokrat, anförande belyser oviljan till nytänkande. Han sade bl.a.: ”Vi tror inte på detta, det skulle slå sönder det nuvarande systemet, och det skulle vara att ta ett steg tillbaka, och jag är mycket skeptisk, det hela är ganska luddigt och illa genomtänkt.” Det var som sagt hösten 1971. Det är möjligt att herr Göran Karlsson hade en annan uppfattning redan då, men den kom i varje fall inte till uttryck i riksdagens protokoll. ”Jag har inte mycket till övers för de s.k. nyfattiga.” Citatet är från herr Göran Karlssons anförande, och det är ganska intressant. Det beror väl på vad man menar med de nyfattiga. Det är de som har det besvärligt med höga boendekostnader och som har svårt att få debet och kredit att gå ihop. Det är unga barnfamiljer som flyttar in i bostäder, där de inte klarar sin ekonomi. Herr Karlsson har föga till övers för dessa.

Herr talman! Det finns en politisk fattigdom, skriver en motionär. Det finns t.o.m. politiskt fattiga riksdagsmän, tillfogar herr Göran Karlsson i Huskvarna. Låt mig tillägga: Det finns t.o.m. politiskt fattiga utskottsordförande. Det är en reflexion som man inte kan hålla tillbaka, när man hör herr Göran Karlsson dra i gång ett anförande som helt ställer socialutskottets ordförande vid sidan av den debatt som vi för här i dag. Här har vi börjat en allvarlig diskussion om principiella stora problem som vi har på det socialpolitiska området. Diskussionen har förts, enligt min bedömning, tämligen sakligt och med ömsesidig respekt bland dem som har deltagit i den, utan utfall, giftigheter och personangrepp, allt detta fram till det ögonblick då socialutskottets ordförande herr Göran Karlsson i Huskvarna bestiger talarstolen. Det finns inte mycket att bemöta i det herr Göran Karlsson sade, eftersom det var ett sammelsurium av feluppgifter och missuppfattningar. Låt mig bara ta upp en enda detaljfråga, den om socialhjälpen. Herr Göran Karlsson borde ha uppfattat att ingen från denna talarstol har angripit socialhjälpen som hjälpform. Vi har beklagat att den inte fyller sin funktion såsom den var avsedd att göra, därför att den har blivit belastad med andra uppgifter som den aldrig borde ha fått, men det är en helt annan sak. ”Jag har inte mycket till övers för de nyfattiga” — herr Hamrin har redan citerat herr Göran Karlsson på den punkten. Men, Göran Karlsson, det problem som vi kallar för nyfattigdomen är en avgörande orsak till den ökade socialhjälpen, som jag hoppas Göran Karlsson vill se och som i varje fall jag vill se återupprättad som en effektiv, mänsklig hjälpform sådan den är avsedd att vara. Om Göran Karlsson vill göra en historieskrivning och gå tillbaka till forntiden bör han åtminstone ge korrekta uppgifter. Herr Hamrin har redan påpekat att det var en liberal regering som genomförde den första folkpensionsreformen. Jag kan väl få dra mitt strå till stacken genom att påpeka att det förslag som denna liberala regering framlade var utarbetat av den närmast föregående högerregeringen under Arvid Lindman. Men, Göran Karlsson, jag tror inte det är stor idé att diskutera på detta sätt. Vi fick mot slutet av herr Karlssons anförande förklaringen till att det blev som det blev. ”Jag förstod inte riktigt”, sade herr Göran Karlsson, och det visade han när han lyckades tolka mitt parentetiska resonemang om administrationskostnaderna tvärtemot vad jag sade. Jag har samma uppfattning som han, att administrationskostnaderna inte drar någon otillbörlig stor del av totalkostnaderna. Jag vill förstärka Göran Karlssons ord på denna punkt från ”jag förstod inte riktigt” till ”jag förstod inte ett ord”.

Herr talman! De väntade förbättringarna av möjligheterna att få förtidspension anges av herr Karlsson i Huskvarna som ett skydd för dem som slås ut från produktionen. De förbättringarna är viktiga och skall noteras precis som förbättringarna i uppsägningsskyddet. Också i det stycket finns det fortfarande brister. Vi har påtalat en del av dem i en motion, där vi kräver lagstiftning för att säkra anställningstryggheten respektive rätten till arbete för olika grupper av handikappade, som på grund av sjukdom, nedsatt arbetsförmåga eller företagsnedläggningar har förlorat sitt arbete. Det är självklart att utslitna arbetare skall ha rätt till en tidigare pensionering, men att vi nu får en sådan förbättring får inte skjutas fram som ett försvar för att människor slits ut i produktionen. Det handlar ju om att gå emot diskriminering av arbetskraften och gå emot den brutala behandlingen av människor som fortfarande försiggår i industrin. Den delen av mitt resonemang kanske herr Karlsson missade, men det är för mig det viktigaste. Jag noterar sedan med glädje att herr Karlsson är överens med mig om mina synpunkter på otryggheten på arbetsmarknaden för stora grupper i samhället. Sedan kommer herr Karlsson in på våra förslag i skatteoch prispolitiskt avseende. Jag vidhåller naturligtvis att det krävs en annan skatteoch prispolitik för att vi skall nå den utjämning som vi från vårt håll arbetar för. Eftersom debatten rör socialpolitiska frågor betonade jag att det behövs fortsatta förbättringar av det ekonomiska stödet till grupper som behöver ett stöd. Herr Karlssons uppfattningar om vårt krav på att ta bort momsen på livsmedel har vädrats tidigare i debatter här i kammaren och då bemötts med starka sakskäl från vårt håll. Den debatten kommer alldeles säkert att fortsätta. Eftersom herr Karlsson har underlättat uppgiften för mig genom att också nämna vårt förslag om hur inkomstbortfallet skall kompenseras, behöver jag inte gå in på det.

Herr talman! Herr Rune Gustavsson sade att kostnaderna för bostadstilläggen har ökat. Det är riktigt, men jag vill erinra om att riksdagen i samband med behandlingen av konjunkturpropositionen förra hösten gav ett kraftigt stöd åt kommunerna. De fick stöd i form av en satsning på barnstugorna men också i form av en uppräkning av statens stöd till kommunala bostadstillägg. Herr Gustavsson talade också om centerpartiets förflutna. Jag framhöll att centern har haft en nyanserad uppfattning i dessa frågor genom att partiet har samverkat med oss, och den bedömningen står jag för. Hur jag sedan skall rösta när vi behandlar centerpartiets förslag, som inte är riktigt lika med generaldirektör Rexeds propå, återstår att se. Jag kan inte ge besked om det i dag, utan jag vill först se vad utskottets skrivning innehåller. Herr Hamrin sade att jag kastade mig huvudstupa in i historien. Nej, herr Hamrin, det gjorde jag inte. Jag begriper så väl att herr Hamrin och herr Carlshamre känner sig skakade över sina egna partiers förflutna i de här frågorna. Att jag träffade rätt märks av deras reaktion. De sökte inte bemöta ett enda av de påståenden jag gjorde. Herr Carlshamre svängde sig med att det inte finns någonting att bemöta, eftersom jag hade gjort personangrepp. Har jag gjort något som helst personangrepp i mitt anförande? Herr Carlshamre måste ha livlig fantasi om han kan säga någonting sådant. Vad jag sade om de nyfattiga var att jag inte har någonting till övers för snyftkampanjen för de nyfattiga, och det står jag fast vid. Herr Carlshamre försökte betygsätta mig. Jag får väl vara tacksam för att en moderat betygsätter mig på det sättet. Det vore värre om jag fick medhåll från det moderata partiets sida när det gäller socialpolitiken med hänsyn till vad jag sade förut om partiets inställning tidigare. Sedan vill jag bara säga några ord till fru Marklund. Jag har full förståelse för hennes svårigheter att ge sig in i en skattedebatt. Det är inte heller det som avses, men jag tog upp det kommunistiska partiets förslag i fråga om prisoch skattepolitiken för att visa att det tyvärr inte ger den täckning för inkomstbortfallet som skulle behövas.
Herr talman! Enligt herr Karlssons i Huskvarna uttalande är det alltså inte sakinnehållet i ett förslag som är avgörande, utan vem som har framfört det. Det skulle vara intressant att höra herr Karlsson klargöra vad det är för skillnad mellan innehållet i de motioner som tidigare har väckts och det förslag som generaldirektör Rexed har fört fram. Vad beträffar kostnaderna vill jag säga att det ökade statsbidrag som riksdagen beslöt förra året innebär en mycket liten kompensation för kommunernas ökade kostnader. Jag anförde i mitt första anförande siffror som visade kostnadsutvecklingen för de kommunala bostadstilläggen, KBT. De kostnader som kommunerna har för dessa utgör mer än hälften av det belopp som kommunerna erhåller i skatteutjämningsbidrag.
Herr talman! Först ett konstaterande: Den moderna socialliberalismen har ingen anledning att skämmas för sitt förflutna i sociala frågor. Jag skall gärna ta upp en debatt om den saken med herr Göran Karlsson vid ett annat tillfälle — tyvärr räcker inte tiden till nu. Herr Karlsson kom nu in på sakliga frågor. Det föranleddes av mitt påpekande om hans yttrande att han inte har mycket till övers för de s.k. nyfattiga, nu reviderat till att han inte har mycket till övers för snyftkampanjen. Det kanske behövs någon förklaring vad denna ”snyftkampanj” avser. Jag har förut påpekat att sakfrågan gäller hur de låginkomsttagare och barnfamiljer som får relativt höga boendekostnader skall kunna klara sin ekonomi i dagens samhälle. Låt mig också påpeka att man naturligtvis skall avvakta det utskottsbetänkande som kommer att föreligga i frågan om medborgarlön. Det gäller dock här ett förslag om en utredning rörande konsekvenserna av och möjligheten att genomföra ett system i likhet med det som Rexed nyligen har föreslagit. Det är inte svårt att redan nu ta ställning till om man önskar eller inte önskar en sådan utredning. Jag avvaktar alltså med spänning herr Göran Karlssons ställningstagande när utskottsbetänkandet föreligger i frågan.
Herr talman! Jag vill bara notera en oklarhet i herr Karlssons i Huskvarna sätt att argumentera. Först säger han att han förstår att jag har svårigheter att ge mig in i en skattepolitisk debatt. Sedan säger han att vi inte skall ha någon skattepolitisk debatt. Debatten om prisoch skattepolitiken förs av och till både i och utanför denna kammare. Den förs även, om jag inte är fel underrättad, inom herr Karlssons eget parti. Oavsett om herr Karlsson och jag fortsätter debatten här eller inte, kommer den alltså att fortsätta.

Herr talman! Jag vet inte vad herr Karlsson i Huskvarna egentligen menar med snyftning. Visst förekommer det snyftkampanjer i den socialpolitiska debatten. Visst kan vi lite var ha svårt att hålla tillbaka en snyftning när de mest tragiska interiörerna blottas. Men finns det någon kampanj — om det ens är någon kampanj — som har varit sällsynt fri från snyftinslag, så är det väl diskussionen om den s.k. nyfattigdomen. Den diskussionen förs med ett material som utgörs av marginalskattetabeller och uppgifter om bostadskostnader, levnadskostnader, prisstegringar m.m. Det är ett material med ett mycket litet inslag av känslosamhet. Hur herr Karlsson kan få detta till en snyftkampanj är mig obegripligt, men kanske går det till på samma sätt som när han lyckas läsa ut att den moderata pressen brukar påstå att huvuddelen av de sociala kostnaderna — uppemot 20 000 miljoner kronor alltså — går till folk ”som bara super och slåss och inte vill arbeta”, som herr Karlsson uttryckte det i sitt inledningsanförande. Något sådant har aldrig stått i någon tidning, än mindre i hela den moderata pressen. Jag drar härav, herr talman, bara slutsatsen att lika litet som herr Karlsson förstår vad vi säger, såsom han visade för en stund sedan, lika litet förstår han vad som skrivs.
Herr talman! Rune Gustavsson gör gällande att vi inte skulle ta hänsyn till sakinnehållet i den motion som centerpartiet har väckt om vad som' med Rexeds beteckning kan kallas medborgarlön. Jag har sagt att vi skall diskutera den frågan när utskottsbetänkandet ligger på riksdagens bord. Då skall jag ta ställning. Jag kan inte ta ställning till de fria fantasier som eventuellt kan finnas i motionen, utan det måste, som sagt, vara utskottsbetänkandet som är avgörande för ställningstagandet. Herr Gustavsson efterlyste tidigare på vilka punkter det är som centerpartiet svikit när det gäller socialpolitiska insatser. Jag gav inte något svar i mitt senaste anförande och vill nu därför hänvisa till de små kommunala bostadstillägg som utgick i de flesta kommuner där centerpartiet styrde för några år sedan. Nu har det kanske blivit litet bättre genom att dessa mindre kommuner kommit in i storkommuner och följaktligen tvingats att anpassa sig till vad de socialdemokratiskt styrda kommunerna ansett som lämplig bidragsnivå. Herr Hamrin tog upp vad jag kallade snyftkampanjen för de s.k. nyfattiga och han talade därvid om låginkomsttagare. Jag erinrar om att de inkomsttagare jag tidigare talade om var sådana med en inkomst av 40 000 kronor och däröver. Herr Hamrin vill väl inte göra gällande att de är låginkomsttagare. Med det nu anförda har jag även besvarat vad herr Carlshamre tog upp om marginalskatter och annat som pressar. Man bör inte tala enbart om marginalskatter utan man bör se skattesituationen i dess helhet. Gör man det, spelar marginalskatten inte så stor roll fastän det moderata samlingspartiet har gjort marginalskattefrågan till ett stort nummer. Herr Carlshamre anklagade mig för att jag felaktigt gjort gällande att han skulle ha uttalat att det går bort för mycket pengar i hanteringen. Men jag har antecknat att herr Carlshamre vid det åsyftade tillfället yttrade att det går bort miljarder i hanteringen. Det var det uttryckssättet som jag vände mig emot. När jag yttrade till fru Marklund att vi inte bör föra en skattedebatt i dag, så gjorde jag det närmast för att det här gäller en socialpolitisk debatt. I en sådan kan man självfallet inte komma ifrån statens och kommunernas inkomstbehov, men det kan knappast vara lämpligt att i detta sammanhang utveckla en skattedebatt. Vi har haft och kommer att få sådana debatter här i riksdagen. Jag vill tillägga att när det gäller de allmänna linjerna för det fortsatta reformarbetet så tror jag att fru Marklund och jag står varandra betydligt närmare än vad exempelvis herr Carlshamre och jag gör.